Herr talman! Da capo, skulle man väl kunna säga då vi här i dag gemensamt skall diskutera investeringsbidrag för bostäder och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar alltså om omtagningar. Återigen skall vi överlägga om åtgärder för att förbättra inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler, denna gång i form av ett s och mp-designat allergisaneringsprogram liksom också ett investeringsbidrag för att öka nyproduktionen av permanentbostäder. Båda dessa ärenden avhandlas i bostadsutskottets betänkande nr 21. Någon speciell plädering för vikten av att byggnaders inomhusmiljö är och skall vara god och bra för människors hälsa tänker jag inte hålla här och nu. Det klarade vi av den 29 mars, då bostadsutskottets betänkande om byggnaders inomhusmiljö debatterades, om allt från miljö och hälsoriktigt byggande till återanvändning och återvinning i byggandet. Att det ökande antalet allergier och andra effekter av osunda miljöer är ett stort problem motsägs inte av någon. Det står helt klart att det måste göras en hel del för att åtgärda dåliga miljöer och att göra sjuka hus till friska hus. Inte minst viktigt är att hus och lokaler där det uppväxande släktet vistas åtgärdas. Och nu till några moderata synpunkter som också återfinns i reservationerna. Det föreslagna allergisaneringsprogrammet är knappast lösningen på problemen med dålig ventilation eller mögel och fukt, varken på kort eller på lång sikt. Ansvaret för att en bostad eller lokal inte är hälsovådlig ligger i första hand hos fastighetsägaren. Det finns lagar och bestämmelser som klart anger detta ansvar. Det finns också statligt stöd till vissa typer av åtgärder som bedömts som särskilt angelägna, exempelvis fukt och mögelfonden. Risken med att ständigt komma med nya bidragsformer är att fastighetsägare i stället för att själva sätta i gång med att finansiera åtgärder väntar på att storebror nog en gång till skvätter ut litet pengar - enligt min mening en totalt missriktad välvilja. Investeringsbidraget som stimulans att bygga nya bostäder står sig slätt då räntenivån är fortsatt hög. Bara en räntesänkning kan leda till ökad efterfrågan på bostäder. Dessutom motverkar ett sådant bidrag priskonkurrens och lägre boendekostnader och en fortsatt och nödvändig omstrukturering av branschen. Återkommande och tillfälliga tidsbegränsade åtgärdspaket löser inte heller problemen med arbetslösheten. Att de skulle ge den sysselsättningseffekt om ca 20 000 årsarbeten för 4 miljarder kronor som det har talats om tillåter jag mig att starkt betvivla. En utvärdering av SCB gjord på uppgifter från 1990 visar att 1 miljard kronor i investeringsbidrag kan bedömas ge ca 2 600 nya årsarbetstillfällen. Om dessutom antagandet görs att produktiviteten sedan dess har ökat med 15 %, skulle effekten i dag vara 2 200 arbetstillfällen per miljard i investeringsbidrag. 4 miljarder skulle således ge 8 800 årsarbeten, inte 20 000, som anges av regeringen. Det viktigaste är och förblir att byggaren och fastighetsägaren ges rimliga förutsättningar för att långsiktigt ta ansvaret fullt ut vad gäller byggnation, reparation, underhåll och upprustning och därmed ansvara för finansieringen av åtgärderna. Vi moderater anser att riksdagen skall avvisa dels allergisaneringsprogrammet om 2 miljarder kronor, dels stimulansen i form av investeringsbidrag till nyproduktion av bostäder om likaledes 2 miljarder kronor. Härmed ställer jag mig bakom de moderata reservationerna vid betänkandet men yrkar för vinnande av tid endast bifall till reservation 1.

Herr talman! Som ett led i arbetsmarknadspolitiken har vi nu att ta ställning till ett antal förslag som skall skapa arbetstillfällen inom byggsektorn och också ge oss friskare hus och möjlighet att motverka uppkomst eller förekomst av allergiframkallande miljöer. Vänsterpartiet har en större omfattning på sitt program och en delvis annan inriktning än regeringen. Att sanera lokaler där barn vistas blir i stort en kommunal fråga. Det är angeläget och nödvändigt. Eftersom många kommuner har ont om pengar är investeringsstödet en bra draghjälp för att få saneringen till stånd. Kommunerna har också önskat att få utvidga åtgärderna till att omfatta barnens utemiljö, elsanering och utbildningsinsatser inom t.ex. städområdet. Alla dessa åtgärder är i förebyggande syfte och skall ses som ett komplement till de åtgärder som förbättrar inomhusmiljön. Att stimulera till mer utevistelse är bra för att bygga upp immunförsvaret och bli friskare. Omfattningen av problemet med elallergi är inte känd till alla delar. Men att t.ex. byta ut treledade elledningar mot femledade är ett sätt att motverka problemens uppkomst. En bra städning och städteknik är en förutsättning för att allergisaneringen skall lyckas helt. Då krävs både information och utbildning för att förstå allvaret i allergifrågan. Därför tycker jag att man skall gå kommunerna till mötes i den här frågan och visa respekt för deras åsikter. På Byggforskningsrådet varnar man för att det inte är så lätt att komma till rätta med problemen med sjuka hus. Forskningen är komplicerad, och det är svårt att bedöma hur de olika samverkande faktorerna påverkar varandra. Därför ligger det något i Folkpartiets krav om att den här saneringen måste fortsätta och att det är lämpligt att införa någon form av generellt stöd för framtiden som liknar det stöd som finns för egna hem i form av Fukt och mögelskadefonden. Det hindrar dock inte den kraftfulla satsningen som den nu föreslagna investeringen ger möjlighet till. Behoven att ta bort fukt och förbättra ventilationssystem är stora, inte minst i lokaler där barn vistas. Kommunerna behöver ekonomiskt stöd. För att undvika dessa problem i framtiden är det nödvändigt med ett annat kvalitetstänkande vid användning byggmaterial och vid framåtskridandet i byggprocessen. Vi tror att en utökad byggfelsgaranti är ett effektivt medel för ett nytänkande på detta område. Vänsterpartiet vill göra en kraftig insats i form av gröna investeringar. Vi avsätter 1 miljard kronor för satsningar som förbättrar miljön i bebyggelse, inom infrastruktur och markområden. Vi avvaktar inte heller Energikommissionens rapport om hur vi skall lösa energifrågorna på sikt. Vi vet att vår elenergianvändning måste minska, vad som än beslutas. Hälften av all elenergianvändning sker hos enskilda hushåll och i affärs och servicelokaler. Där finns det stora besparingseffekter att vinna. Satsningar på solvärmeanläggningar och ackumulatortankar för vedeldning är bra, men inte tillräckligt. Vi har inte tid att vänta längre om vi menar allvar med kärnkraftsavvecklingen. Effektivare kylar och frysar, högfrekvensbelysning i lysrör och effektivare hushållsapparater m.m. kan spara upp till 10 TWh till sekelskiftet. Bättre isolering, effektiva värmepumpar, modern styr och reglerutrustning gör att en målmedveten satsning på effektiv energiteknik kan minska elbehovet med 30 % inom 15 år. Detta kräver stimulanser. Vänsterpartiet avsätter 150 miljoner kronor till den här satsningen. Det talas ofta och mycket om luftföroreningar, men ljudföroreningar nämns inte lika ofta. Att ständigt utsättas för ljud är emot den mänskliga naturen. Vi blir stressade och mår fysiskt dåligt. Oljud eller buller är ännu mera störande. Tyvärr är det så att den här faktorn inte tillmäts tillräcklig vikt när samhället planerar för infrastruktursatsningar eller bebyggelse i närheten av infrastrukturen. Därför avsätter vi 170 Övriga investeringar är utökning av de anslag som redan finns i kompletteringspropositionen, och vi vet att behovet är större än de medel som anslagits. Samtliga satsningar ger också det som här är allra viktigast, fler arbetstillfällen, eftersom åtgärderna är planerade och snabbt kan sättas i gång. Vad vi däremot inte tror på är satsningen på ett tioprocentigt investeringsstöd för nyproduktion av bostäder. Ingen i byggbranschen, förutom Byggnadsarbetareförbundet, tror på den här idén. Nu är det inte tillfälliga stöd som behövs utan mer långsiktiga spelregler. Även om utskottet nu har förenklat utformningen av stöd och skall se till att Boverket och länsstyrelserna fördelar medlen över landet, kan jag försäkra att inte en enda lägenhet i t.ex. mitt hemlän Gävleborg kommer att byggas med detta stöd. Där är det bostadsöverskott, och nyproduktionspriserna ligger högt över folks betalningsförmåga. Det som kommer att byggas är bostadsrätter i attraktiva områden i våra storstäder. Är det socialdemokratisk bostadspolitik att så ensidigt gynna en sådan bostadsproduktion? Nej, huvuduppgiften för bostadspolitiken i dag är att värna och vårda det som redan är byggt. 60 och 70-talet är bostadsstandarden bland de sämsta. Boendemiljön är ofta torftig, och segregationsproblemet är stort. Där är intäkterna av boendet betydligt större än kostnaderna, vilka i dag subventionerar produktionen från 80-talet och framåt. De kommunala bolag som äger båda delarna har i dag inte råd att rusta dessa områden, därför att man måste subventionera dem som bor bättre och har en bättre boendemiljö i det nybyggda beståndet. Detta måste åtgärdas, inte minst av rättviseskäl men framför allt för att komma åt segregationsproblemen. Områdena måste göras mer attraktiva för fler grupper av människor, så att den sociala snedrekryteringen bryts. Därför vill Vänsterpartiet satsa 1,5 miljarder på upprustning av miljonprogramsområdena i stället för på ett nyproduktionsstöd för dem som skall bo på gräddhyllan. När det gäller nyproduktion tycker vi i Vänsterpartiet att de medel som anslås för experimentbyggande är bra. Den satsningen vill vi göra betydligt större genom att t.ex. satsa på ekologiskt byggda bostadshus, där man satsar på slutna separata VA system, återvinningsbara material och miljövänliga, energisnåla byggprodukter som garanterar ett hus som är fritt från allergiframkallande symtom och som är långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 6.

Herr talman! Det var inte länge sedan jag stod här i talarstolen och pläderade för överenskommelsen mellan socialdemokraterna och miljöpartiet vad gällde de två miljarderna för inomhusmiljön, med speciell tonvikt på allergisaneringen. Nu är det dags att fatta beslut om finansieringen. Nu är det också hög tid för framför allt kommunerna att inventera behoven, om man inte redan gjort det, så att man snabbt kommer i gång med åtgärdsprogrammen. Jag är övertygad om att det blir ett genombrott i kampen mot den växande folksjukdomen allergi och annan överkänslighet. Redan på 70-talet myntades begreppen dagissjukan och kontorssjukan, som framför allt hänfördes till carsinogenet i flytspackel. Men det var givetvis inte hela sanningen. Vid den här tiden fylldes husen med emitterande plastmaterial och färger. Ofta var själva byggmetoden och pressade byggtider orsaker till mögelproblemen. Fukten hade byggts in från början, de platta taken läckte och det hade slarvats med diffusionsspärrarna m.m. Fukten har sedan dess dominerat problemet och gör det väl än i dag när det gäller de sjuka husen. Men det är fortfarande inte hela sanningen. Sjukligheten består ofta av flera samverkande orsaker, som tidigare har sagts, t.ex. utebliven eller felaktig luftväxling i kombination med emissioner från plastmaterialen, limmen och färgerna. För att bli kvitt det dåliga inomhusklimatet har det satsats hårt på mekaniska ventilationssystem. Ofta har detta inneburit en stor och dyr investeringsåtgärd med buller, låsta fönster och ökat luftflöde som följd. Men på grund av dålig kunskap om och fortsatt skötsel av systemen har de många gånger haft motverkande syfte. Luften har faktiskt blivit sämre, och i vissa fall har ventilationstrummorna t.o.m. blivit en spridningsväg för hälsofarliga mögelsvampar. Ventilationskontrollprogrammet, som fortfarande pågår, är därför en nödvändighet för de redan installerade systemen. Systemen behöver rengöras, trimmas in, varvtalsregleras efter uteklimatet m.m. samt fortsatt kontinuerlig skötsel. Men ett dåligt fungerande system får inte automatiskt leda till att man ökar luftflödena genom att installera flera och större fläktar. Snarare skall man försöka att så långt det är möjligt klara sig utan de stora mekaniska ventilationssystemen. I grunden är det nämligen något som är fel, eftersom vi behöver använda sådan andningshjälp i våra hus. Ett hus skall kunna andas genom självdragsprincipen. Ett hus skall ha fönster som går att öppna. Människor som vistas i huset skall själva kunna bestämma när de behöver särskilt luftombyte och avgöra när det blir för kvavt, för varm eller för kallt. Vad är det som säger att normen 1 000 ppm koldioxid är ett vettigt gränsvärde inomhus? En sådan koldioxidhalt är långt ifrån farlig för människan. Men gränsen lär ligga just där, därför att den då indikerar andra möjliga problem - hur nu detta kan stämma. Överventilerade skolor i Göteborg och Malmö har vid en undersökning visat sig ha de största problemen med inomhusklimatet. Trots att värdena där har legat under 1 200 ppm koldioxid. Samtidigt finns det ett 15-tal nybyggda skolor med självdrag, där erfarenheterna hittills är mycket positiva. Det kan vara en tankeställare för oss. I dag hävdar väl ändå de flesta komplexiteten i problemet och varnar för den typ av enögdhet som innebär samma lösning - beroende på vems ärende man går förstås - på alla sjuka-hus-problem. Varför är det t.ex. fler allergiska barn i norra delen av Sverige, där luften är torrare? Om man överventilerar lokalerna på vintern blir luften alldeles för torr. Då laddas man statiskt och drar till sig partiklar, avgaser, pollen, kvalster, radondöttrar, vilket gör att slemhinnorna och andningsorganen blir utsatta. En del hävdar också att bakterier och virus ökar när luften är verkligt torr. Hur som helst behövs det här ytterligare forskning. Det finns mycket att reda ut, och vi är överens om att vi står mitt uppe i problemen. Som tidigare har sagts är vart tredje barn, ända upp till 40 %, i dag allergiskt, och antalet bara fortsätter att växa. Vi måste göra något, och vi måste göra det nu. Vi måste enligt men mening vara öppna för att problemen kan kräva många olika och ibland okonventionella lösningar. Men ofta är ganska enkla åtgärder tillräckliga för att helt förändra inomhusmiljön. Det viktigaste är att åtgärderna görs i samförstånd med de människor som vistas i lokalen eller som bor i bostaden. De har nämligen ofta en avgörande erfarenhet och kunskap om problemen. De svårupptäckta mögelangreppen kan avslöjas förhållandevis billigt med hjälp av utbildade s.k. mögelhundar som snabbt och säkert lokaliserar mögel. Det är tråkigt att man från fastighetsägarnas sida hittills inte tillräckligt velat utnyttja dessa tjänster. Som sagt, nu är det hög tid att inventera, planera och genomföra de ur hälsosynpunkt nödvändiga saneringarna av våra bostäder, skolor och dagis. Det 30 procentiga bidraget är en god hjälp, men samtidigt är det viktigt att beställarna kravspecifiserar upphandlingen. Det kommer att krävas extra kunskaper bland entreprenörer och byggare. Vi skall inte göra om eller förvärra misstagen vad gäller material, konstruktion, luftväxling m.m. Saneringen skall skapa inomhusmiljöer, där framför allt våra barn kan andas ofarlig luft och känna trivsel. I de 2 miljarder kronorna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick också flera andra viktiga miljöbidrag: 56 miljoner kronor till solfångare, med ett bidrag på 25 %, upp till 60 miljoner kronor till ackumulatortankar för vedeldning, med ett bidrag på 30 %, och 30 miljoner kronor till insatser i kulturmiljövården med vikten lagd på traditionella byggnadsmaterial och på traditionella tekniker samt på kretsloppsanpassning och återanvändning av material. 20 miljoner kronor går till allmänna samlingslokaler med sin ofta dåliga ventilation, med ett bidrag på 30 %, och till sist går Detta innebär satsningar på ekologiska lösningar viktiga för att reellt kunna komma i gång med arbetet på ett långsiktigt hållbart samhälle. Återstår gör satsningar på ytterligare energieffektiviseringar, på solceller, vindkraft, havskraft och biobränslen - och på alla de förnyelsebara energikällor som senast om 15 år, när vi avvecklat den livsfientliga kärnkraften, blir helt nödvändiga. Herr talman! Med detta vill jag tillstyrka den del av betänkandet som handlar om miljöinvesteringar. När det gäller investeringsbidraget till nyproduktion av bostäder, också det ett förslag i det här betänkandet, vill jag i stället yrka bifall till reservation 5, mom 3. Till skillnad från satsningarna på inomhusklimatet och de andra miljösatsningarna, som i sig genererar väldigt många arbetstillfällen inom byggsektorn, är detta investeringsbidrag mer ett stimulerande av byggande för byggandets egen skull. Det finns också en risk att det mest blir storstäderna som får del av bidraget. Förslaget innebär dessutom en satsning på typiskt manliga jobb inom byggbranschen samtidigt som det främst är ungdomar och kvinnor som kommer att drabbas av regeringens planer på att inte ersätta kommuner och landsting för det aktuella skattebortfallet. Det svenska samhället skulle må mycket bättre om dessa dryga 2 miljarder kronor fick vara kvar i vården, omsorgen och skolan.

Herr talman! Boendet är mycket viktigt. I bostaden finns gemenskapen, tiden för rekreation osv. "Mitt hem är min borg" har blivit ett allmänt talesätt. Denna "borg" får då inte förstöras av t.ex. fukt och mögel. Vi tillbringar också alltmer tid inomhus och allt mindre tid utomhus. Olika mätningar visar att vi genomsnitt vistas så mycket som till 90 % i bostaden, arbetsplatsen eller i olika lokaler. Detta är givetvis inte bra - det är något för olika fritidsgrupper att försöka påverka oss till bättring - men det är ett faktum. Också inom bostadssektorn behövs mycket av information för förbättringsåtgärder. Bostädernas standard har höjts under detta århundrade, men nya hälsoproblem har också följt med ny byggteknik. Det är viktigt med ett miljö och hälsoinriktat byggande och boende. Möjligheterna till återanvändning och återvinning i byggandet måste tillvaratas. Medvetenheten har också blivit större. Detta år är utnämnt till allergiår. Folkhälsoinstitutet genomför en brett upplagd kampanj. Det betyder att problem vid allergier skall framhållas, men givetvis också att förebyggande arbete skall göras. Detta förstärker regeringens insatser. Dålig inomhusluft kan innehålla för höga halter av damm, kvalster, pollen, pälsdjurspartiklar och rök från rökning. Samhällets kostnader för allergier uppgår till 5-6 miljarder kronor per år enligt en siffra från 1993 som jag har hittat. Ett åttiotal ämnen finns på Kemikalieinspektionens lista över allergiframkallande ämnen. Större delen av felen i våra byggnader skulle kunna undvikas om kunskaper tillämpades rätt och om möjligheterna fanns för detta. Vi kristdemokrater har beslutat oss för att tillstyrka investeringsbidraget för miljöinvesteringar. Det framstår på ett annat sätt nu när det är fristående från det olyckliga RAS-projektet som prognostiseras stanna på mellan 14 000 och 15 000 arbeten i stället för utlovade 110 000 arbeten. Det är viktigt att förbättra inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler, inte minst där barn vistas. I programmet ingår också bidrag till solvärmeanläggningar, installation av ackumulatortankar och kulturmiljövård. Det är också viktigt att stödformer samordnas. Ansvaret får givetvis inte fråntas fastighetsägaren som enskild eller kommun. Stödet kan dock vara en signal som gör att allmänheten får upp ögonen för att fastighetsägaren har ett ansvar när det gäller saneringsåtgärder. Vi har också erfarit att det tidigare beslutade stödet för ROT-verksamhet är helt intecknat genom de ansökningar som redan har kommit in. Vi kan inte stillatigande se på när vart tredje barn drabbas av allergi eller överkänslighet. Vi har ett ansvar för daghem, fritidshem och skolor. Liksom vi inte accepterar vilken arbetsmiljö som helst kan inte barn och ungdomar acceptera en allergiframkallande miljö. Flera olika projekt för sanering pågår i kommunerna. Det kan leda till en orättvisa om kommuner som inte prioriterat miljösatsningar får hjälp med 30 %, medan de som genomfört åtgärder inget får. Men detta får inte vara skäl för att barnen skall hamna i kläm. Samma gäller givetvis hyresvärdar för bostäder i hyres eller bostadsrättshus. Vi kristdemokrater har också påpekat negativa effekter för miljön och hälsan av vedeldning. Vi välkomnar därför stödet till ackumulatortankar. 21-kommuner höjs intresset och kunskapen om kretsloppsanpassning över huvud taget. Vi kristdemokrater tillstyrker alltså program för miljöinvesteringar. Herr talman! Vi kristdemokrater motsätter oss dock att det införs ett investeringsbidrag till nyproduktion av permanentbostäder. Byggsektorn måste stabiliseras på en nivå där naturlig efterfrågan är styrande. Politiska beslut om bidrag och subventioner kan medföra en ryckighet som gör det svårt för kommunerna med den långsiktiga planeringen. Jag vill yrka bifall till reservation nr 5. En sådan här ryckighet får vi med en panikslagen regering som saknar strategi för arbetsmarknadspolitiken. Det blir en skvätt här och en skvätt där i stället för kontinuitet. Vi håller på att hamna i en situation i vårt land där markvärdet alltmer tar överhanden och där fastighetsbeståndet inte hinner repareras. Det är därför inte ett klokt beslut att på detta sätt förstärka just nyproduktion av bostäder. De områden som behöver nyproducera lägenheter har också troligtvis en god inflyttning av människor, vilket leder till ökade skatteinkomster. Det är värre för de kommuner där lägenheter står tomma, kanske som ett tecken på att folk flyttat därifrån, och dessa behöver ju ingen nyproduktion. Låt expansiva regioner klara sig själva. Det är visserligen sant att byggpoduktionen totalt beräknas öka med bara 10 % 1994-1996 och att den de tidigare tre åren har minskat med 20 %. Jag tror dock att ett land varken kan bygga eller äta sig ur krisen. Det gäller att arbeta sig ur krisen. Det är inte det billigaste sättet att endast satsa på byggbranschen. I stället torde byggnationen inom näringslivet få en större ökning under åren framöver, och det på ett naturligt sätt. Det är också svårt att särskilja arbetskostnaden. Flera komponenter inom byggandet är i dag förtillverkade. Det finns därför en liten konflikt i att helt lämna detta därhän. Det innebär ingen rättvisa. Det kan leda till att arbetskostnaden uppskattas schablonvis. Vi kristdemokrater tycker alltså inte att dessa investeringsbidrag är rätt väg att gå för att hjälpa lösningen av arbetsmarknadssitutionen en bit på väg. Vi har också påpekat hur viktigt det är att kommuner och landsting har möjligheter att säkra vården och andra delar.

Herr talman! Jag tror det finns anledning att litet grand beröra motivet för de förslag som vi har att ta ställning till här i dag. Det handlar bl.a. om att vi skall försöka öka sysselsättningen för alla de byggjobbare som i dag är utan jobb. Samtidigt handlar det naturligtvis också om att vi skall medverka till att förbättra bl.a. inomhusmiljön så att människor kan uppleva friska och sunda hus. Det handlar om att så snabbt som möjligt få igång olika projekt så att man skall slippa ha 25-30 % av byggjobbarna arbetslösa i vårt land. Det är litet märkligt när ledamöter här från talarstolen säger att man nu satsar på mansdominerade arbeten. Så tillvida är det naturligtvis rätt att det inom byggbranschen och ute på byggarbetsplatserna i stort sett enbart är män. Men om man tycker att det är angeläget att man satsar på den ena delen, dvs. inomhusklimatet, där det också jobbar flest män, förstår jag inte motivet till att man inte kan ta även den andra delen. Jag har lärt mig att för varje byggjobbare som får jobb, skapas tre andra jobb i andra branscher. Det kan handla om att tillverka kylskåp och andra saker, och inom dessa verksamheter arbetar det förhoppningsvis en del kvinnor. Vi kan inte avstå från att satsa på byggverksamheten, eftersom det är en så viktig motor i samhällsekonomin, enbart utifrån det faktum att det tyvärr är ett mansdominerat yrke. Det får vi väl hoppas att man kan ändra på. I vårt land rivs det ungefär 5 000 bostäder varje år. Vi är i stort sett det land i Europa som har haft de lägsta bygginvesteringarna under senare år. Jag tror inte att någon i den här kammaren har varit med om så låga bygginvesteringar. Därför finns det ett motiv från samhällets sida att stimulera byggandet. Byggarbetare går arbetslösa och kostar ändå pengar, eftersom vi gemensamt måste ställa upp så att de kan få sin akassa. Det finns alltså helt klara motiv till att man gör dessa satsningar. Sedan kan man naturligtvis diskutera olika åtgärder utifrån om de är de rätta och vad de ger i form av arbetstillfällen och annat. Mycket blir naturligtvis beräknat utifrån de teoretiska modeller man kan räkna fram. Ofta är det ju så, det har vi ju lärt oss i den här kammaren, att praktiken kanske inte alltid överensstämmer med olika räkneexempel. Det finns en klart uttalad bedömning att om man inte gör någonting får man inte fram några jobb, utan då får byggnadsjobbarna gå och stämpla utan att utföra någonting produktivt. Även om dessa satsningar kanske, när det gäller i varje fall nyproduktionen, kommer att inriktas på framför allt de orter där det finns bostadsbrist, så är de naturligtvis rätt satsningar. Samtidigt vet vi att om vi inte gör någonting från riksdagen, kommer det inte att byggas någonting. Jag håller med om att en avgörande faktor för att få i gång byggverksamheten naturligtvis är att vi också kan få ner ränteläget. Men det investeringsbidrag, som vi nu förenklar i bostadsutskottet för att undvika det som man var inne på från kds sida om krångligheten i att beräkna arbetskraftskostnad, bygger på en schablon som gör att det är enkelt att räkna fram vad kostnaderna kommer att bli för olika projekt. Moderaterna säger att det här är ett dakapo. Fastighetsägarna har ett ansvar. Jag håller också med om att fastighetsägarna naturligtvis har ett ansvar för sina fastigheter och för att de skall fungera bra. Men det får ju inte hindra oss i riksdagen att komma med förslag som innebär att man kan underlätta framför allt för de byggjobbare som är utan jobb. Det finns en rad olika funderingar kring de olika program som handlar om miljön, om vad som är rätt, om man skall göra det eller det osv. Nu tillsätter man en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet som skall följa upp det här. Mycket handlar om att man med goda exempel skall kunna ge information om olika åtgärder på ett brett område, för att komma till rätta med problemen. Man kommer alltså att tillsätta en arbetsgrupp med olika intressenter från olika håll och kanter som är berörda av det här för att kunna ge dessa goda exempel, för att kunna följa upp de frågor som vi bl.a. har diskuterat här i det förra programmet - när vi diskuterade bl.a. elallergier osv. - och för att kunna följa upp vad som är rätt åtgärder i de här olika sammanhangen. Som Owe Hellberg sade tvista de lärde; det här är komplicerade frågor. Det gäller att få fram goda exempel och hjälpas åt för att vidta rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Även om en del nu inte tycker om det, tror i alla fall Byggnadsarbetareförbundet att om man bara använder sig utav de möjligheter som står till förfogande, kommer man att kunna halvera byggarbetslösheten inom ett par år. Om det här blir faktum, det vet inte jag. Det beror naturligtvis också på utvecklingen och om olika intressenter - kommuner, byggherrar och andra - är villiga att sätta i gång, och naturligtvis om de anser att det är möjligt att klara det här utifrån den ekonomiska situation som finns. Men det här förslaget kommer i varje fall att underlätta. Jag är helt övertygad om att de olika åtgärderna kommer att innebära att byggarbetslösheten minskar samtidigt som vi vidtar en rad åtgärder som är bra för utvecklingen av samhället på olika områden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Herr talman! Lennart Nilsson sade att om man satsar på inomhusklimatet, dvs. på allergisanering, skulle man i konsekvensens namn också kunna satsa på nybyggnation, men det är ju inte sådan konsekvensen blir. Satsningen på allergisanering är i första hand en satsning på att bryta denna folksjukdoms utbredning. Att detta sedan genererar en massa arbeten, precis som de övriga miljöstöden kommer att göra eftersom de är arbetsinteniva verksamheter, behöver inte betyda att man därefter måste acceptera ett särskilt bidrag för nybyggnation. Flera har redan anmärkt att ränteläget och marknaden avgör det här i mycket högre grad. Därför tycker jag, Lennart Nilsson, att den satsning vi gör på miljösidan är så stark att den räcker. Speciellt när man ser den i sammanhang med indragningarna från kommuner och landsting, om man nu vill göra den jämförelsen, vilket jag gärna vill.
Herr talman! Min poäng vad gäller investeringsbidraget för nyproduktionen var att man kan angripa den här branschen som manlig, men även när man sanerar inomhusmiljön är det män som utför saneringen. När det gäller nyproduktionen är bedömningarna i samtal med olika intressenter i den här branschen - och jag tror det också, men jag kan inte exakt veta det - att det här investeringsbidraget kan vara det som är avgörande för om man sätter i gång ett projekt eller inte. Jag är medveten om att ränteläget är det som är avgörande, men det kan finnas exempel på att man vågar sätta i gång ett projekt med hjälp av det här investeringsstödet. Det som är poängen i det här är ju att man snabbt kan komma i gång, att det är tidsbegränsat. Det handlar ju inte om att vi inte har behov av bostäder. Vi bör bygga mer bostäder. Nu gäller det för oss att tidigarelägga de projekt som eventuellt skulle kunna komma i gång nästa år eller året därpå, så att vi får i gång dem redan nu för att motverka arbetslösheten bland byggjobbarna.
Herr talman! Miljösatsningarna innebär ju just det här som jag sade, Lennart Nilsson, att det är en satsning på de typiskt manliga jobben, byggnadsjobben, och det är jättebra i och för sig. Men satsar man samtidigt på nyproduktion, så gör man det, anser jag, på bekostnad av ungdomar och kvinnor framför allt ute i landstingen och kommunerna. Jag är väldigt rädd att man bygger för byggandets egen skull. Behoven finns inte i dag. Kanske är det så att vi befinner oss just nu på kulmen av en högkonjunktur. Jag vill inte gärna vara med om att bygga en massa nytt som sedan står tomt, som det redan gör i dag på sina håll.
Herr talman! Jag vill göra några reflexioner över regeringens förda byggpolitik, som Lennart Nilsson ställde sig bakom. Förslagen som är inriktade mot att få byggarbetare i arbete har ju avlöst varandra sedan i höstas. Förslagen om investeringsavdrag och investeringsbidrag har utrangerats av två andra förslag, nämligen fastighetsskatten med 1 % på lokaler och höjningen med 13 % på bostäder, dvs. höjningen av fastighetsskatten från 1,5 % till 1,7 % av taxeringsvärdet. Jag vill fråga Lennart Nilsson: Vilken fastighetsägare vill och kan investera när en fastighetsskatt som denna motsvarar 20 % av värdet på sådana investeringar? Om nu investeringen kommer till stånd bidrar den inte till lägre boende eller lokalkostnader - något som vi alla skulle vara betjänta av. Är det inte så, Det är inte lätt att hänga med i den här subventionsdjungeln, som är ett resultat av regeringens olika byggpaket. Inte blir det lättare när de förändras stup i ett. Denna ryckighet och de ostabila reglerna har medfört att man i stället väntar och ser. Vilka byggen kommer då i gång, Lennart Nilsson? Inte några byggpaket eller ytterligare andra subventioner kan kompensera för dagens alltför höga realränta. De 4 miljarderna belastar en redan i hög grad ansträngd statsbudget. Investeringsbidraget är även ett stort resursslöseri, med tanke på att sysselsättningseffekten starkt kan ifrågasättas.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon fastighetsskattediskussion här. Jag vill bara konstatera att vi beslutade om höjningen av fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 % därför att vi ville rädda en massa människor från att få orimliga hyreshöjningar när den borgerliga regeringen ville dra in 3 miljarder för just de årgångar som hade det besvärligast. Vi tog alltså in de pengarna för att klara hyreskostnaderna för människor som bodde i de senaste årgångarna. När det gäller bostadspolitik har jag, utifrån det program som vi drev i valrörelsen, anledning att vara stolt över det som har skett. Det är inte fråga om någon ryckighet, utan om en medveten strävan i bostadspolitiken. Det handlade om att vi såg till att man gav förmånliga avskrivningar för industrins bygginvesteringar. Det handlade om ett ROT-program före jul. Det handlade även om det vi har att behandla här i dag. Även investeringsbidraget var en del av det program som vi socialdemokrater hade före valet. Det finns en medveten linje i de här delarna. Vi får naturligtvis se sedan hur framtiden kommer att gestalta sig när det gäller bostadspolitiken. Men jag hoppas, som vi har sagt tidigare här i kammaren, att vi skall få en bred lösning kring en långsiktighet när det gäller bostadspolitiken.
Herr talman! Jag upprepar min fråga: Hur tror Lennart Nilsson att en byggnation kan komma i gång med de här olika kontraproduktiva åtgärderna, som tar ut varandra? Jag förstår inte riktigt hur man skall få det att gå ihop. Investeringsbidraget är, som jag sade, ett stort resursslöseri med tanke på den effekt som det ger.
Herr talman! Tror Inga Berggren att det kommer i gång mer verksamhet om man ingenting gör än om man gör någonting?
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Lennart Nilsson ett par saker. Investeringsbidraget skall ju fördelas av Boverket och länsstyrelserna till delar av vårt land. Som jag sade i mitt anförande behövs det inget anslag i Gävleborgs län och inte heller på många andra håll i landet, på grund av att vi redan har ett bostadsöverskott och att nyproduktionspriserna ligger högt över vad folk kan betala. Det blir alltså en utbyggnad i storstadsområden, i attraktiva lägen, av i första hand bostadsrätter. Tycker Lennart Nilsson att det här är god socialdemokratisk bostadspolitik, att så ensidigt gynna en sådan här boendeform, för människor som troligtvis kan betala hyrorna ändå, utan investeringsstödet? Hur skall vi göra med miljonprogrammet? Vi väntade oss att det skulle komma någonting om miljonprogramsområdena i kompletteringspropositionen. Vi vet hur det ser ut. Vi vet vilka risker förslumningen medför. Vi vet också att miljonprogramsområdena har gett betydligt större intäkter än vad de kostar i dag. De står alltså för subventionerna av annan byggnation. Vi borde göra något åt det här, av rättviseskäl, Lennart Nilsson. Klarar verkligen de kommunala bostadsbolagen att ordna det här på egen hand för framtiden? Måste vi inte vidta sådana här åtgärder för att klara segregationsproblemen? Jag är nyfiken på vad Lennart Nilsson anser om de sakerna.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag tror, liksom Owe Hellberg, att det är viktigt att vi vårdar det som finns. Det är bara att konstatera att de stora delarna av bostadsproduktionen redan finns. Det som kommer till framöver blir naturligtvis marginellt i förhållande till det som redan finns. Det är naturligtvis angeläget att vårda det. Det paket som vi antog före jul, som handlar om ROT-program, gäller även i dag. Det finns ju möjligheter, med hjälp av de satsningar som riksdagen gjorde strax före jul, att rusta upp, bygga om och fixa till även de områden som Owe Hellberg här berörde. Han har naturligtvis rätt i att det inte finns behov av att bygga nytt överallt i landet. Det finns behov på en rad olika orter. Det här handlar om, som jag har sagt tidigare, att vi måste försöka få i gång det här snabbt, eftersom det kommer att byggas framöver. Det handlar nu om en tidigareläggning, för att skapa jobb inte minst för byggjobbare, om vi skall slippa höra att vi inte gör någonting nu. Det skulle bli som en propp som går ur flaskan om några år, och det det skulle bli överhettning. Vi kan alltså få i gång nyproduktionen nu, om än i begränsad skala, för att undvika det som kan inträffa om några år om ingenting görs.
Herr talman! Jag tror nog att den marginella nybyggnation som Lennart Nilsson pratar om har möjlighet att komma i gång ändå, men det gäller människor som har betalningsmöjligheter. Den satsning som Lennart Nilsson pratade om nyss är naturligtvis bra, men den är inte alls tillräcklig när det gäller miljonprogramsområdena. Vi anser att man måste se över hela boendemiljön. Det räcker alltså inte bara att rusta bostäder, utan det gäller att skapa goda boendemiljöer, så att alla kategorier av människor vill komma tillbaka till det här boendet. Det gäller ju, precis som Lennart Nilsson sade, att på ett bra sätt värna och vårda det som redan är byggt. Det måste vara vår huvuduppgift. Därför tycker jag att vi skulle ha använt de 2 miljarderna på ett annat sätt, som Vänsterpartiet har föreslagit.
Herr talman! Jag vill bara kommentera det Owe Hellberg sade om dem som har råd att betala. Det kommer naturligtvis alltid att finnas bostadsområden som finner både köpare och hyresgäster, oavsett vad det kostar. Men när jag pratar om nyproduktion handlar det inte enbart om dem. Vi är medvetna om att människor i vårt land blir allt äldre, och det finns behov av att bygga bostäder inte minst för äldre människor, för att det skall skapas en större rörlighet på bostadsmarknaden. Just i den gruppen är det inte säkert att det handlar om välbärgade människor, utan det kan vara vanliga pensionärer som skulle behöva ha ett bra boende men kanske inte klarar det i nuläget, just beroende på att kostnaderna är för höga. Jag är därför helt övertygad om att investeringsbidraget kommer att bidra till en produktion som innebär att kan byggas fler bostäder även för dem som inte har det gott ställt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas investeringsbidrag för bostäder samt ett program för miljöinvesteringar. Medel för dessa anvisas från anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bostadsutskottet har också föreslagit hur man på bästa sätt nyttjar anslagen. Under den förra mandatperioden var det på Centerns initiativ som det satsades nära 5 miljarder kronor för att stimulera ombyggnadsverksamheten och för att bevara byggkapacitet. Att satsa på ombyggnation var viktigt bl.a. från miljösynpunkt, men också motiverat i en lågkonjunktur för att undvika att nödvändig och värdefull kapacitet skulle försvinna ur byggbranschen. Det var också på Centerns initiativ som riksdagen införde en skattereduktion för arbetskostnader i samband med reparationer av bostäder, s.k. ROT-avdrag, som gällde under åren 1993-1994. Den åtgärden slog mycket väl ut, såväl från sysselsättningssynpunkt som med tanke på det stora antal ombyggnationer som gjordes. Den nuvarande regeringen har fortsatt anslå medel till statligt stöd för underhåll, reparation och ombyggnad. Efterfrågan är fortfarande stor, och totalt har för båda perioderna flera hundra tusen lägenheter byggts om. Vi vet alla att det i dag knappast byggs några nya småhus eller lägenheter. Vi vet också att det inom några få år blir bostadsbrist i vissa områden. Enligt Boverkets långsiktsprognos för bostadsbyggandet fram till år 2000 beräknas att ca 30 000 lägenheter årligen efterfrågas. Den nuvarande höga räntenivån är dock en starkt återhållande faktor för bostadsbyggandet. För att avhjälpa detta föreslås nu ett tillfälligt investeringsbidrag som skall stimulera till en tidigareläggning av nya byggprojekt. Förslaget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centern. Som sagts tidigare föreslås reglerna för stödet bli så enkla som möjligt, nämligen att bidrag skall utgå med 10 % av bidragsunderlaget för det reguljära nybyggnadsstödet. Ansökningar skall inlämnas senast den 1 oktober 1995 och projektet vara färdigställt till den 1 juli 1997. När det gäller programmet för miljöinvesteringar har utskottet tidigare gjort tillkännagivanden i betänkandet BoU18 beträffande inom vilka områden det är angeläget med stödinsatser. Då var inte finansieringen klar. Centern angav då i ett särskilt yttrande att finansieringen måste lösas innan vi tog ställning till programmet. Centern har också i flera motioner vid olika tillfällen fört fram behovet av ökat kretsloppstänkande i byggandet och om åtgärder i riskfyllda inomhusmiljöer. Det som nu föreslås uppfyller många sådana krav. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i betänkande BoU21.

Herr talman! Dagens debatt om jobben utgör på sitt sätt finalen på riksdagens första arbetsår efter valet, och i än högre grad finalen på regeringens första år vid makten i dess allra mest vitala fråga. Få löften var ju för Socialdemokraterna så heliga som när partiet i valrörelsen förra hösten lovade att klara sysselsättningen. "Jag är på väg att föra landet ur massarbetslösheten", förklarade följdriktigt också en karsk arbetsmarknadsminister redan några månader efter sitt tillträde - dock, redan då, inför en alltmer undrande allmänhet. Herr talman! I dag vet vi hur det har gått. Sverige är bokstavligen på väg att fastna i massarbetslösheten. Trots högkonjunkturen sjunker arbetslösheten endast mycket långsamt, t.o.m. långsammare än vad regeringens eget arbetsmarknadsverk tidigare hade hoppats och trott. Allt om allt står en miljon människor och litet till i dag utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Herr talman! Det är egentligen ännu värre än så. Av den proposition som riksdagen nu diskuterar framgår att regeringen inte ens själv tror på att den klarar att pressa ned arbetslösheten till acceptabla nivåer. I de egna långsiktiga bedömningarna kommer man inte längre ner än till knappt 10 % arbetslöshet. Dessa prognoser förutsätter dessutom att allt, bokstavligen allt, regeringen företar sig skall lyckas till 100 %. De senaste årens erfarenheter på arbetsmarknadsområdet låter antyda att sådana antaganden inte i alla delar är direkt realistiska. Att socialdemokraterna accepterar en arbetslöshet på 10 % på toppen av en högkonjunktur är anmärkningsvärt. För enskilda och för samhällsekonomin är det tragiskt. Att partiet tidigare har misslyckats med att uppnå sina sysselsättningsambitioner är förvisso uppenbart. Men att också själva ambitionerna nu förefaller avvecklade är såvitt jag kan förstå historiskt unikt. Herr talman! Jag skall inte spekulera i vad detta kan få för konsekvenser för det socialdemokratiska partiet som parti. Om sådant kan den intresserade själv varje vecka läsa i LO-tidningen eller i andra partiet närstående publikationer. Här och nu finns det skäl att notera att initiativen för att främja bättre villkor för nya jobb måste komma från andra. Socialdemokraterna har kapitulerat i fråga om jobben. Att initiativen måste komma från andra understryks också av det gångna årets mera konkreta erfarenheter av arbetsmarknadspolitiken. När den socialdemokratiska regeringen övertog ansvaret i höstas stod en s.k. förnyelse av arbetsmarknadspolitiken högt på dagordningen. Tre bärande inslag i denna förnyelse var ett riktat anställningsstöd - RAS -, en ny s.k. ungdomsintroduktion samt någonting som hade fått namnet arbetsföretag. Samtliga dessa tre ingredienser i arbetsmarknadspolitiken står redan i dag som snabbresta monument över en feltänkt politik. För att börja med RAS så har denna nya form för stöd till företag blivit det misslyckande som praktiskt taget alla - Anders Sundström oräknad - tidigt varnade för. 20 000 ansökningar om stöd har det, såvitt jag förstår, till slut blivit, jämfört med de över 100 000 som arbetsmarknadsministern tidigare utlovade. Hur många av dessa 20 000 som i sin tur avser anställningar som inte skulle kommit till stånd annars är det dessutom ingen som i dag vet. De sysselsättningsmässiga effekterna av RAS blir därmed precis så minimala som man kunde befara. Långsiktigt har RAS gjort betydande skada dels genom att det ytterligare har bidragit till bidragstänkande i företagen, dels därför att det ytterligare en bit underminerar tilltron till en arbetsmarknadspolitik värd namnet. I en tidningsintervju häromdagen uttalade sig arbetsmarknadsministern om RAS-debaclet och bestämde sig därvid för att skylla problemen på företagen. Många skulle nog ha ansett det klädsamt om arbetsmarknadsministern hade varit karl för sin hatt och medgivit att det var han som hade fel och kritikerna som hade rätt. En regering som vägrar att erkänna det uppenbara kommer nämligen att få svårt att bli tagen på allvar när arbetslöshetsbekämpningen nu måste gå vidare. Herr talman! Ungdomsintroduktionen var regeringens andra arbetsmarknadspolitiska förnyelse. Ett anställningskrav bands till insatserna för att bereda flera unga kontakt med företag och arbetsmarknad. Resultatet lät inte vänta på sig - återigen blev det som kritikerna från början hade varnat för. Antalet ungdomar som kunde bli delaktiga i de särskilda insatserna minskade lika snabbt som en sten sjunker. Det innebar att färre fick möjlighet att visa för en kommande fast arbetsgivare vad de egentligen gick för. Härigenom förvärrades ungdomsarbetslösheten i onödan. På detta område blev bevisen för misslyckande till slut så överväldigande att t.o.m. regeringen nu har kastat in handduken. Det är bra att det som för Socialdemokraterna för några månader sedan var högsta visdom nu har blivit tvärtom. Ännu bättre hade det emellertid varit om regeringen från början hade "öppnat dövörat". Det tredje elementet i regeringens förnyelsepolitik, arbetsföretagen, förefaller - gudskelov är man beredd att tillägga - inte ens ha överlevt utredningsstadiet. För detta skall i ärlighetens namn möjligen arbetsmarknadsministern hyllas. Det är emellertid en källa till en än mer vidsträckt oro att förslagets upphovsman nu har vandrat vidare till europeiska uppgifter. Det finns skäl att med stor uppmärksamhet följa det europeiska arbetet för flera jobb från denna speciella utgångspunkt. Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är en del - men bara en del - av förklaringen till att arbetslösheten i dag är onaturligt stor. Att de regeringsförslag som riksdagen i dessa dagar diskuterar på några punkter innebär helt om är mot denna bakgrund välkommet. För det första skall den ungdomspraktik som avskaffades för några månader sedan återinföras åtminstone delvis. För det andra skall akademikerpraktiken som också avskaffades för några månader sedan återinföras, om än under nytt namn. För det tredje sänks ersättningsnivån i a-kassan, efter det att regeringen tidigare i vår utmålat sådant som utslag av den hemskaste högerpolitik. Herr talman! Tillåt mig att i det senare hänseendet uppriktigt gratulera regeringen för att den rakryggat bestämt sig för att på denna punkt byta ståndpunkt. Jag ber också att för framtiden få anbefalla moderata partimotioner till läsning. Vi är glada varje gång vi ser att modet sprider sig. Herr talman! Aldrig så många åsiktsbyten inom arbetsmarknadspolitiken kommer emellertid inte att klara jobben. Jobben kommer inte att kunna uppstå med mindre än att villkoren för Sverige som företagsoch tillväxtnation förändras i grunden. I dessa avgörande hänseenden finns få, om ens några, tecken på att regeringen förstår vad det är som krävs för att kreativitet och utvecklingsförmåga skall kunna främjas. När regeringen i höstas chockhöjde skatten på företagande, minskade provanställningsmöjligheten och återreglerade arbetsrätten bevisade man - tyvärr - hur litet man har förstått om villkoren för växt. Det är min övertygelse att Sverige i dag står inför ett betydelsefullt val av färdriktning. Skall vårt land kunna klara en ny tids utmaningar, tillväxten och de nya jobben måste företagandet som företeelse, livsstil och kultur ges försteg framför annat. Skatter och lagar måste prövas bokstavligen mot frågan om de gynnar tillväxt av företagande eller motverkar sådant. Det som inte gynnar tillväxt av företagande måste avvecklas. I annat fall kommer Sverige att fortsätta att rutscha utför - tillväxten förblir låg och arbetslösheten hög. Att sätta företagandet som motor för Sverige och som motor för de nya jobben är, herr talman, moderaternas linje. En sådan linje och bara en sådan kan pressa arbetslösheten under regeringens 10 procentsnivå. Ett fortsatt harvande inom de ramar regeringen anger leder inte till ett acceptabelt resultat, vilket regeringens egna prognoser i dagens debattunderlag bekräftar. Väljs inte företagsvägen är den ofrånkomliga konsekvensen inte bara att arbetslösheten kommer att fastna på en hög nivå, utan också att våra samlade tillgångar blir knappare. Det ger lägre löner, sämre sjukvård, sämre skola och en mindre trygg ålderdom. I fråga om företagandet skramlar regeringspolitiken som tomma tunnor. Näringsministern är försvunnen. Det regeringen gör går åt fel håll. Moderaterna har, herr talman, presenterat sitt program för att förbättra villkoren för flera, riktiga arbeten. Det är ett program i sju punkter som finns utvecklat i den motion som är vårt alternativ till dagens regeringsförslag. 1. Företagen måste kunna växa och fler företag etableras. En tillfredsställande riskkapitalförsörjning måste tryggas. 2. Skattesystemet måste ge goda förutsättningar för arbete och företagande, genom att skatterna sänks. Det gäller särskilt skatten på arbete. Dubbelbeskattningen avskaffas. Löneskatterna sänks. Skatten på tjänster utformas så att skattekilarna reduceras. 3. Lönebildningen måste främja rekrytering av ny arbetskraft, men också av karriär och arbetsbyten. Arbetsmarknadsparterna bär ett huvudansvar för att åstadkomma en bättre fungerande arbetsmarknad. 4. Arbetsmarknaden måste bli en verklig marknad. Dagens arbetsmarknadslagstiftning måste reformeras och generella möjligheter öppnas för enskilda anställningsavtal mellan företag och medarbetare. Beslut bör omedelbart fattas om en liberalisering av arbetslagstiftningen. 5. Socialförsäkringarna måste ändras så att de befrämjar arbete, men också för att medge nödvändigt skydd när rörligheten på arbetsmarknaden tilltar. Arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän. Möjligheten till evig rundgång mellan a-kassa och arbetsmarknadsåtgärder bryts. 6. Utbildningen måste vara av hög kvalitet. Den bör kunna fortgå under hela yrkeslivet för att främja kompetenstillväxt och rörlighet. Ett system med personliga utbildningskonton introduceras liksom en ny yrkesteknisk utbildning. 7. Arbetsmarknadspolitikens effektivitet måste höjas, bl.a. genom sådana ersättningsregler att ett aktivt arbetssökande främjas. Arbetsmarknadsutbildningen reformeras. Arbetsmarknadsverkets dominerande ställning inom arbetsmarknadspolitiken ses över. Detta, herr talman, är vårt program för att skaffa Just nu är det särskilt viktigt att understryka betydelsen av en resolut avreglering av arbetsmarknaden och av sådana skatteförändringar som kan bidra till en kombination av nyindustrialisering och expansion av tjänstejobb. Här, herr talman, behövs inga utredningar, utan ett ledarskap som kan ge Sverige en ny start. Få gånger är det så uppenbart som i fråga om tjänsterna att ett riksdagsbeslut får snabba och konkreta effekter. Varför säger socialdemokraterna nej? Herr talman! Det finns ingen brist på arbetsuppgifter i det svenska samhället. När arbetslösheten biter sig fast på orimliga nivåer är detta ett tecken på politiska, och för den delen fackliga, tillkortakommanden när det gäller att skapa förutsättningar för att dessa arbetsuppgifter också skall kunna utföras på en öppen marknad. Politiken kan inte ordna jobben, det är den dyrköpta läxan av den s.k. svenska modellen. Däremot kan politiken skapa villkor som leder till att andra kan göra det.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
Herr talman! Arbetslösheten får aldrig accepteras. Det kan synas vara onödigt att säga det, men erfarenheten visar att tanken snabbt anpassar sig till nya och högre nivåer. Sedan några år tillbaka står det helt klart att Sverige står inför en svår uppgift när det gäller arbetslösheten. En radikal kursändring måste till inom arbetsmarknadspolitiken för att vi skall undvika att hamna i en permanent massarbetslöshet i Sverige. Risken för att det skall ske är dess värre stor. Den uppgång på arbetsmarknaden som vi har sett de senaste åren verkar nu vara bruten. Varslen om uppsägningar ökar återigen temporärt och antalet lediga platser har stagnerat. Kronkursen och räntorna ligger på för hela ekonomin farliga nivåer. De stora förlorarna är alla som står utan arbete. Man kunde vänta sig att regeringen skulle ta i med krafttag för att bekämpa arbetslösheten. Tyvärr är det inte så, eftersom regeringen i stora delar för en felaktig politik, som leder till att fler och fler hamnar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vem minns inte det jättestora mötet här ute på Mynttorget, då 30 000 människor eldades av den tidigare oppositionsledaren Ingvar Carlsson i ett yvigt tal. Han sekonderades av den partipolitiskt lojale LO chefen. Det var många som trodde på budskapet, ett regeringsskifte till socialdemokratisk ledning skulle lösa problemen. Men nu är det annorlunda. Statsminister Ingvar Carlsson vill inte gärna träffa de fackliga ledarna, enligt uppgifter i pressen. LO-chefen är lika diskret som en legationssekreterare på sin första pryotjänst. Herr talman! Socialdemokraterna är duktiga på att elda massorna. Men den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att häva massarbetslösheten. Minst en halv miljon nya jobb behövs för att arbetslösheten skall sjunka rejält. Dessa jobb måste dessutom komma inom det privata näringslivet. För många politiker är detta en ny iakttagelse, då hela sysselsättningstillväxten under efterkrigstiden har skett i den offentliga sektorn. I den privata sektorn finns det i praktiken inte fler sysselsatta än för 40 år sedan. Jag är förvånad, herr talman, över att regeringen redan har ställt in sig på att arbetslösheten kommer att vara nästan 10 % 1998. Det är märkligt med tanke på att socialdemokraterna i valrörelsen gjorde ett stort nummer just av sin förmåga att ta ned arbetslösheten. Det är farligt att, som nu synes vara fallet, ge upp. Från Folkpartiets sida har vi hävdat att arbetslösheten går att dra ned med hjälp av en klok och samlad politik för tillväxt, kombinerad med en offensiv arbetsmarknadspolitik. Den har alltså inte enbart konjunkturella orsaker. För att lösa arbetslöshetsproblemen krävs också insikt om att arbetsmarknaden genomgår förändringar till följd av att Sverige alltmer utvecklas till ett kunskapssamhälle. Herr talman! Alltsedan maktövertagandet i höstas har Socialdemokraterna med stöd av Vänstern, ivrigt påhejade av LO, genomfört åtgärder som på ett allvarligt sätt försvårat för främst småföretagen att skapa nya arbetstillfällen. Folkpartiet hävdar att det är i den privata sektorn som vi nu måste hjälpa fram de nya jobben och som regel i de små företagen. Propositionen heter En effektivare arbetsmarknadspolitik. Man kan fråga: Vad är en effektivare arbetsmarknadspolitik? Som framgår av utskottsbetänkandet skiljer sig meningarna åt. Regeringen gjorde bedömningen att RAS var effektivt samt att det var effektivt att återställa arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkring från årsskiftet i år. I den nya propositionen kommer ett lappverk av åtgärdsändringar och vissa besparingar. I stället för att gå in på varje enskild detalj tänkte jag uppehålla mig mer vid några principiella markeringar. När det gäller effektiviteten har jag en del synpunkter. Det är ju fråga om att främja sysselsättningen genom ett näringsliv som klarar sig självt och expanderar. Det är också fråga om att hindra långtidsarbetslösheten från att få fäste. Om man lyckas med dessa båda frågor blir det en långsiktig effektivitet. Därför är det viktigt att föra en politik som främjar näringslivets och särskilt de små företagens expansion. Hindren för företagande måste undanröjas. Det är i detta sammanhang man måste bedöma de små förändringar som den förra regeringen gjorde för att anpassa arbetsrätten. Dessa innebar steg i rätt riktning för småföretagens del. Dessa steg betydde uppenbarligen nytt hopp och ny framtidstro för företagarna. Skattehöjningarna och återställandet av arbetsrätten är alltså exempel på att det på ett mycket allvarligt sätt blivit svårare för småföretagen att växa. Syftet med reformeringen av arbetsrätten, som gjordes av den förra regeringen, var just att göra lagstiftningen flexibel och smidig för både företag och anställda. Socialdemokraterna gjorde i oppposition gällande att reformeringen skulle rasera hela arbetsrätten. Nu verkar det faktiskt som om man t.o.m. från fackligt håll ångrar en del av återställningen när antydningar görs om att det vore bra för sysselsättningen med längre provanställningar. Regeringen är uppenbarligen på fel väg i sysselsättningspolitiken. Arbetsmarknadsministern påstod i ett tidigt skede att RAS skulle ge över 100 000 jobb. Det blev drygt 10 000 jobb. Ungdomsintroduktionen skulle lösa ungdomsarbetslösheten. Det blev en flopp - knappast några ungdomar fick något jobb. Tyvärr har regeringens handlingsförlamning lett till att fler jobb har slagits ut, och många har missat chansen att få pröva sina krafter på arbetsmarknaden. Därmed har vi fått många förlorare genom regeringens nuvarande politik. Herr talman! Vad har jag då att säga om vad som borde göras? Folkpartiet har i motionen och i reservationerna hävdat att det behövs en helhetslösning för att öka sysselsättningen. Vi har ofta talat om att för att få en fungerande arbetsmarknad behövs de "rejäla ben" som jag har nämnt några gånger tidigare i den här kammaren: För det första en aktiv arbetsmarknadspolitik, för det andra ett positivt näringsklimat och för det tredje sunda och sanerade statsfinanser. Vi vill ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som sätter individen i centrum. Men det handlar också om en politik som inser marknadsekonomins värde och nödvändighet. Endast genom en socialt styrd marknadsekonomi kan vi få ekonomisk välfärd och social trygghet. En offensiv arbetsmarknadspolitik som vilar på ett starkt näringsliv gör också att det går åt mindre anslagsmedel till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I andra sammanhang har vi hävdat att skatter på företagen bör sänkas, vilket leder till att fler företag kan bildas och därmed ett antal nya jobb kan skapas. Framför allt måste vi satsa på tjänste och servicesektorn som kommer att stå för en stor del av ökningen av jobben. Regeringens förslag om ny byggstimulans säger vi i Folkpartiet nej till. Vi menar att det är fel att gå in med nya subventioner i byggbranschen. Man borde ha lärt sig från 1980-talets överhettning att alltför mycket byggsubventioner inte är bra. Visserligen kan förslaget kanske ge en del jobb. Men vem skall bo i de lägenheter som byggs med en för hög ränta? Vem har råd att betala hyran? Förmodligen både jag och arbetsmarknadsministern. Men jag tror att en stor del av de kollektivanställda inte klarar en hyra i en nyproducerad lägenhet på en överhettad byggmarknad. Dessutom innebär byggstimulansen i praktiken att en mansdominerad arbetsmarknad gynnas ensidigt. Detta rimmar illa med regeringens och inte minst med Mona Sahlins tal om jämställdhet på andra områden. Regeringen föreslår att ett allergisaneringprogram införs för att förbättra inomhusmiljön. Det är bra, men vi föreslår att programmet skall vara permanent. Det är fel att inomhusmiljön bara skall förbättras i tider då många är arbetslösa. Allergier måste alltid bekämpas, även i tider av högkonjunktur. Vårt totala budgetalternativ innebär en forcerad budgetsanering jämfört med regeringens förslag. Det kommer på sikt att gynna sysselsättningen genom sänkta räntor, som främst gynnar småföretagen. Till detta kommer att vi håller fast vid en satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik med en social profil.På ett område har vi emellertid en "dyrare" politik än regeringen. Vi anser att insatserna för arbetshandikappade måste vara prioriterade och att arbetslinjen skall gälla också för denna grupp. Det ligger i linje med vår sociala syn att arbete har ett värde i sig. Både lönebidrag och anställningar hos Samhallkoncernen har visat sig vara värdefulla lösningar för arbetshandikappade. Ersättningsnivån för nya beslut om lönebidrag bör därför nu inte sänkas. Vi säger alltså nej till regeringens neddragningar på lönebidragen och anslaget till Samhall för handikappade. Det är oklokt, för att inte säga asocialt, att i ett läge med hög arbetslöshet gå in och slå undan benen för dem på arbetsmarknaden som har allra svårast att få ett jobb. Långtidsarbetslösheten måste alltså till varje pris motverkas. Vi anser att det är en fara att vänja sig vid höga arbetslöshetstal i samhället. De sociala aspekterna får inte tappas bort. Människor skall känna att de behövs. Att man nu sätter litet hårdare press på de arbetslösa från AMS sida kan vara berättigat, därför att kraven faktiskt stärker människor i deras roll på arbetsmarknaden. Arbete har utöver lönen ett värde i sig och det skall man ta vara på. Det föreligger ju inte brist på arbete. Den stora paradoxen är att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Bristerna är av annat slag: brist i företagets lönsamhet, brist i den offentliga sektorns finansieringsförmåga och brist på fantasi att organisera arbetslivet. Det är, herr talman, de stora bristerna. Låt mig också efter denna kritik - för att inte säga klagan - lägga till att det också finns ljuspunkter i regeringens politik. Vissa steg har tagits i en riktning som ligger nära Folkpartiets. Det gäller speciellt återställandet av "återställarna" i den nya åtgärden arbetsplatsintroduktion, vilket innebär att åtgärderna ungdomspraktik, akademikerpraktik och invandrarpraktik återuppstår - fast under annan skylt - nu igen, höll jag på att säga. Det är välkommet att tusenkronan kommer till heders trots att Socialdemokraterna tidigare starkt har kritiserat den. Ändå får man säga att det blir en halvmesyr. Det är i praktiken bara offentlig sektor som kan ha ungdomspraktikanter utan krav på anställning, och jag tror att det är en olycklig begränsning. Den enskilda sektorn borde få samma villkor. Det skulle med stor säkerhet ge tusentals jobb - långt fler än hugskottet Regeringen bör överväga dessa frågor och snarast återkomma till riksdagen med kompletterande förslag. Vidare anser vi att det är bra att det ställs tydligare krav på den som skall få a-kassa och att det är arbetsförmedlingen som skall avgöra vad som är lämpligt arbete för den sökande och inte tvärtom, som det nu ofta kan vara. Särskilt viktigt är det för ungdomar att snabbt komma in i ordnade förhållanden. Ett jobb eller en utbildning är de två viktigaste vägarna till personlig trygghet och medverkan i samhällsbyggandet. Det måste tas flera steg på vägen mot många nya jobb. Det behövs alltså en politik som kombinerar de sunda statsfinanserna och en näringspolitik för tillväxt med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Denna rätta mix av åtgärder finns i de förslag som vi från Folkpartiets sida har presenterat här i riksdagen. Vi står självfallet bakom de Folkpartireservationer som finns i betänkandet, men jag vill här yrka bifall till reservationerna 2 och 44.

Fru talman! I regeringens framlagda proposition finns inte ett enda förslag som på ett märkbart sätt kommer att minska arbetslösheten. Propositionen kännetecknas av fantasilöshet. Var finns kreativiteten? Fantasin inskränker sig till att man vill byta namn på en del arbetsmarknadsåtgärder. Sålunda införs begreppet arbetsplatsintroduktion i stället för ungdomsintroduktion, arbetsprövning, invandrarpraktik och akademikerpraktik. Jag har svårt att tro att namnbytet skapar några nya jobb. Jag kommer osökt att tänka på kejsarens nya kläder. Den andra stora innovationen i propositionen är att kommunerna skall få hela ansvaret för arbetslösa ungdomar under 20 år. Hur många nya jobb det skall ge framgår inte. Det enda säkra jobb som skapas till följd av den här propositionen är de som inrättas på arbetsförmedlingarna. Det är beklämmande att konstatera att vi har en regering som saknar nytänkande på arbetsmarknadsområdet i ett läge där arbetslösheten har parkerat på en nivå på över en halv miljon arbetslösa människor. Det motsvarar 12,8 % av arbetskraften. Den höga arbetslösheten har vi trots att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Många människor, även politiker, känner inte igen högkonjunkturen. Därför går de fortfarande och väntar på den och hoppas att den skall lösa arbetslöshetsproblemet. Jag kan ha förståelse för det eftersom högkonjunkturen inte ser likadan ut den här gången. Högkonjunkturen begränsar sig till endast exportindustrin. Hemmamarknaden är svag, och kommer att så förbli på grund av det stora budgetunderskottet och på grund av den jättelika statsskuld som vi dras med. Det finns helt enkelt inte statsfinansiella förutsättningar att stimulera hemmamarknaden. Tvärtom fortsätter nedskärningarna, vilket gör att såväl hushållens som kommunernas köpkraft förblir låg. Att en stor del av befolkningen är arbetslös ökar inte köpkraften. Trots konjunkturuppgången i exportindustrin har arbetslösheten inte minskat med mer än 1,1 % det senaste året från mars 1994 till mars 1995. De som har jobb arbetar mer än förut. Övertidsarbetet breder ut sig. I mars 1994 var det 10 % av alla anställda som jobbade övertid. Ett år senare, alltså i mars 1995, hade det ökat till 11,7 %. Arbetslösheten fortsätter att öka bland de deltidsanställda. Det drabbar mest kvinnor. Det har blivit Arbetslösheten har ökat även i åldersgruppen 55 64 år under det senaste året, trots konjunkturuppgången. Och ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög - Det är bara att konstatera att den arbetsmarknadspolitik som har förts under de senaste åren, både av den borgerliga regeringen och av den socialdemokratiska, inte på något påtagligt sätt har minskat arbetslösheten. Denna arbetsmarknadspolitik vill regeringen fortsätta med. Det är naturligtvis ingen lösning på problemet. Miljöpartiet de gröna menar att vi måste ta helt nya grepp för att få bort arbetslösheten. Vi måste sänka arbetstiden snarast möjligt till 35 timmar per vecka. På litet längre sikt måste den sänkas till 30 timmar per vecka. Vi måste dessutom genomföra en skatteväxling på så sätt att beskattningen på arbete minskar och i motsvarande grad ökar på energi. Men hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till min reservation nr 4. Miljöpartiet anser att det behövs särskilda åtgärder för att få invandrare i arbete. En sådan åtgärd är att ge lån för finansieringsändamål i företagsverksamhet. Jag yrkar därför bifall till min reservation nr 18. Andra åtgärder som Miljöpartiet föreslår är sänkta arbetsgivaravgifter första halvåret till arbetsgivare som nyanställer invandrare. Vi föreslår dessutom att statusfyllda och internationella verksamheter med fördel kan flyttas ut till invandrartäta områden. Det av regeringen föreslagna pendlingsstödet riskerar att utarma glesbygden alltmer samtidigt som det medför större miljöförstöring. Jag yrkar därför bifall till min reservation nr 25. Regeringen föreslår slutligen lönebidrag med upp till 50 % till arbetsgivare som anställer arbetslösa över 60 år. Regeringen klassar därmed dessa människor som arbetshandikappade. Vad är det för diskriminering? Jag anser det mycket olyckligt om riksdagen sänder ut signalen att 60-årsåldern innebär ett arbetshandikapp. Jag menar att lönebidrag skall användas för människor med verkliga arbetshandikapp och inte till friska 60-65-åringar. Regeringens förslag rimmar dessutom illa med förslaget om höjd pensionsålder. Jag yrkar därför bifall till min reservation nr 40. Tack för ordet!

Fru talman! I dag debatterar vi den helt avgörande frågan för svensk ekonomis möjligheter till återhämtning. Det är också en helt avgörande fråga för om de många enskilda arbetslösa skall kunna se framtiden an med tillförsikt, med ett möjligt jobb i sikte, eller om man skall förbereda sig på en situation där massarbetslösheten har permanentats. Den socialdemokratiska regeringen och dess arbetsmarknadsminister Anders Sundström har under sin regeringstid misslyckats med den här huvudfrågan. I stället för att handfast arbeta med att skapa förutsättningar för fler jobb i näringslivet har ministern bedrivit en diffus allmän arbetsmarknadspolitik med inslag av egna besynnerliga förslag. Regeringens politik riskerar nu att knäcka en positiv konjunktur, vilket kommer att få förödande konsekvenser för såväl vårt lands ekonomi som för alla de enskilda arbetslösa och de som kommer att mista sina jobb på grund av den här politiken. I stället för att med kraft skapa förutsättningar för varaktiga och stabila arbetstillfällen har Anders Sundström i de arbetsmarknadspolitiska debatter som varit och i diverse tidningsartiklar valt att gå till angrepp på den tidigare regeringen för att på så sätt försöka dölja sina egna tillkortakommanden. Fru talman! Nu kommer verkligheten på ett brutalt sätt i fatt ministern. Denna verklighet visar på misslyckandet med att bekämpa arbetslösheten. Den här veckans siffror från AMS visar t.ex. att arbetslösheten ökar trots att vi har en högkonjunktur. Kritiken från såväl de fackliga organisationerna som från företagarna och inte minst från AMS har ju också varit massiv. Den hårdaste kritiken bör dock komma från alla de arbetslösa som genom regeringens politik förvägrats möjligheten att få ett jobb. Det allvarligaste i den här situationen är regeringens avsaknad av en politik för att få tillväxt och på så sätt få fler i sysselsättning. Det handlar om grundläggande fel i den ekonomiska politiken. Att regeringen sedan också misslyckats med sina arbetsmarknadsåtgärder för att hålla den öppna arbetslösheten nere kommer utöver detta. Det har redan nämnts här i debatten i dag, men jag måste ändå ytterligare få understryka det. Jag vill ta upp två exempel. Det första handlar om det riktade anställningsstödet RAS. Hur många som kommer att nyanställas på grund av RAS vet vi inte exakt i dag. Men den 31 anställningar. Arbetsmarknadsministern hävdade från början att RAS skulle ge 110 000 nya jobb. Man når alltså ett resultat på omkring 10 % av detta. Tala om misslyckande! Att själva konstruktionen med RAS också är felaktig gör ju inte saken bättre. RAS är t.ex. konkurrenssnedvridande. Företag som använder sig av den här skatterabatten kan ge lägre anbud på jobb. Det riskerar sysselsättningen i andra företag som inte har fått den här rabatten. Det är inte att skapa förutsättningar för långsiktiga stabila arbeten, tvärtom. Det andra exemplet, fru talman, har redan tagits upp här i debatten. Det handlar om ungdomsintroduktionen. Arbetsmarknadsministern inledde sitt fögderi med att avskaffa ett väl fungerande praktiksystem - ett praktiksystem som innebar att ungdomar hade arbete i stället för att vara arbetslösa. Tiotusentals ungdomar fick på detta sätt månad efter månad sysselsättning i stället för att vara öppet arbetslösa. 24 000 ungdomsjobb, visar sig nu genom siffror från den 29 maj ha gett 7 261 ungdomar jobb. Också denna uppgift kommer från riksdagens utredningstjänst. Resultatet talar ju för sig självt. Socialdemokraternas utlovade ungdomsgaranti, som skulle ge alla arbetslösa ungdomar sysselsättning inom 100 dagar, är mer än ett misslyckande. Man kanske inte skall ta till de stora orden, men det handlar i detta avseende om en arbetsmarknadspolitisk skandal. Det har nu gått 256 dagar sedan valet. I april månad var 68 000 ungdomar i åldern upp till 25 år arbetslösa. Hur förklarar Socialdemokraterna detta flagranta svek mot såväl vallöftena som alla dessa arbetslösa ungdomar? Detta är min första fråga i den här debatten. Jag ställer frågan till såväl utskottets socialdemokratiska representant Martin Nilsson som arbetsmarknadsministern. Fru talman! Anders Sundström talar och skriver då och då om sina omfattande sysselsättningsprogram. Men vad har dessa program för trovärdighet? Ministerns program har ju fallit platt till marken. Vi har ju också sett dagens förskräckande höga arbetslöshetssiffror i relation till Socialdemokraternas vallöfte om 5 % arbetslöshet under innevarande år. Verkligheten är att vi har en fortsatt hög arbetslöshet på ca 13 %. I den senaste arbetsmarknadspolitiska propositionen, som vi i dag behandlar i ett betänkande, slår regeringen dock till reträtt. Jag tror att det sker i viss panikstämning mot bakgrund av den utveckling som har skett. Bl.a. avskaffar man nu ungdomsintroduktionen och återgår till praktiksystemet. Man tar i övrigt också fasta på förslag från det politiska mittfältet. Men, fru talman, det räcker inte med bättre arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så länge som regeringen inte förstår de grundläggande faktorerna för att få tillväxt och fler jobb. Det handlar om att få ett positivt företagsklimat, underlätta anställningar i småföretag och att minska skattekilarna i tjänstesektorn, där den nya stora arbetsmarknaden finns. På dessa för sysselsättningen så avgörande punkter gör man ingenting från regeringens sida. Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande har vi kristdemokrater en reservation om en annan inriktning av politiken för att få fram fler jobb. Jag vill yrka bifall till reservation nr 5. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 12, som handlar om det nödvändiga med fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatser för dem som nu hotas av uppsägningar i kommuner och landsting på grund av regeringens politik i övrigt. Denna reservation är värd särskild uppmärksamhet. Den handlar faktiskt om en oerhört central fråga, nämligen att minska den öppna arbetslösheten. Regeringens politik gentemot kommuner och landsting kan innebära att 20 000 arbetstillfällen per år hotas under de kommande fem åren, dvs. att totalt 100 000 människor riskerar öppen arbetslöshet fram till sekelskiftet. I går kunde vi i tidningen Landstingsvärlden läsa att uppemot 10 000 anställda i landstingen, alltså inom sjukvårdssektorn, betraktades som övertaliga och att uppsägningar planerades. Detta är något helt annat än vad Socialdemokraterna lovade under valrörelsen. Då hävdade man att man skulle värna barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården och utbildningen i kommuner och landsting. Nu gör man tvärtom och beskär brutalt människors välfärd ute i de kommunala verksamheterna. Till detta kommer att regeringen nu i praktiken avskaffar den möjlighet som den förra regeringen tillskapade, bl.a. på initiativ på kristdemokraterna, för att inte öka arbetslösheten bland personal från kommuner och landsting. Hittils har länsarbetsnämnderna kunnat sluta avtal med just kommuner och landsting om att erbjuda kompetensutveckling och utbildning till uppsägningshotad personal i stället för öppen arbetslöshet. Detta har för exempelvis Östgötalandstinget inneburit att ingen personal behövde sägas upp under den förra mandatperioden, då fyrpartikoalitionen hade ansvaret. Men nu, fru talman, sägs mängder av personal upp av den socialdemokratiska landstingsledningen och av socialdemokratiska kommunledningar i Östergötland. De får minsann inte något erbjudande om kompetensutbildning eller utbildning. Nej, de körs ut i öppen arbetslöshet. Det är den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och politiken gentemot kommuner och landsting i sin prydno. Här kommer min andra två frågor: Hur förklarar Socialdemokraterna detta svek av vallöftena och sveket mot alla dem som nu friställs i kommuner och landsting? Hur förklarar man sveket mot alla dem som får sämre omsorg, sjukvård och utbildning? Fru talman! I övrigt har vi från kristdemokraternas sida några ytterligare reservationer i detta betänkande - reservationer som vi delar med andra partier. Jag skall dock inte här uppta tid med att yrka bifall till alla dessa, men vi står givetvis kvar vid de uppfattningar som vi i reservationerna uttrycker. Fru talman! På en punkt vill jag ändå göra ytterligare en markering. Vad gäller reservation 44 har Elver Jonsson redan yrkat bifall. Också jag yrkar bifall till denna reservation som är gemensam för Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det handlar om Samhall och om ytterligare föreslagna neddragningar av anslagen som vi motsätter oss. Det handlar om att få arbetshandikappade i arbete. Jag har ju ställt frågor till regeringspartiet. Men jag vill även ställa en fråga till Centern i detta sammanhang, för det märkliga är ju att Centern nu stöder denna neddragning som man tidigare motsatte sig. Med anledning av detta vill jag fråga Elving Andersson hur det kommer sig att man på den här punkten har ändrat uppfattning. Antalet arbetshandikappade i sysselsättning och arbete är ju inte en oväsentlig fråga. Det är många som nu riskerar att inte få en sådan möjlighet.

Fru talman! Man får tacka för att Vänsterpartiet nu stödjer reservation 12. Jag uppfattade också att man i voteringen kommer att göra det. Kanske har man kommit fram till detta i eftertankens kranka blekhet. I övrigt verkar det som om Hans Andersson inte har följt de debatter som har varit här i kammaren eller läst de motioner som Kristdemokraterna har presenterat. Det gäller exempelvis möjligheten till avtal mellan dels länsarbetsnämnder, dels kommuner och landsting. Vi har ju i ett antal debatter med arbetsmarknadsministern verkligen försökt markera att regeringen måste säga till ansvariga myndigheter att den här åtgärden måste få fortsätta. Dess värre har vi inte fått ett sådant besked, och det är därför man nu runt om i landet avbryter den här typen av avtal. Finansieringen har vi klart redovisat i våra ekonomisk-politiska motioner. Vi kompenserar för egenavgifterna. Totalt handlar det i våra penninganslag om ett tillskott för kommunernas ekonomi på 8-10

Fru talman! Min slutsats av Hans Anderssons första replik var uppenbarligen riktig. Vi kommer att få röststöd från Vänsterpartiet här i kammaren när det gäller att slå vakt om möjligheten för länsarbetsnämnderna att sluta avtal med kommuner och landsting och för kompetensutveckling och utbildning i stället för att människor skall drabbas av öppen arbetslöshet. Det är bra att man har tänkt om och att man har kommit till insikt här i kammaren. För övrigt, fru talman, måste jag säga att Hans Andersson faktiskt bör läsa på något bättre när det gäller mina insatser tidigare under de år som jag har suttit här i riksdagen. Tala inte om att det handlar om den egna politiska karriären! Det var ett definitivt lågvattenmärke i debatten. Hans Andersson borde hålla sig för god för den typen av utfall. Om han läser alla de anföranden som har hållits här och de motioner som har skrivits av Kristdemokraterna genom åren och om han ser på hur vi agerat när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser och möjligheterna för kommuner och landsting att behålla personal, då tror jag inte att han skulle kunna uttrycka sig på det sättet. Gå hem och läs på! Det tror jag Hans Andersson skulle tjäna på inför kommande debatter.

Fru talman! Alltför ofta talas det om arbetslösheten ur ett problemperspektiv för individen. Det talas om de eländessituationer som uppstår med arbetslöshet. Alltför sällan talas det om de positiva effekter som uppstår om människor har rätten till arbete. Möjligheten att själv försörja sig, att vara ekonomiskt oberoende och att få det värde det innebär att ha ett arbete ger ett självvärde och en insikt om ens behov i samhället. Arbetslösheten var med rätta ett centralt tema i den svenska valrörelsen 1994. Svenska folket röstade bort den regering som misslyckats med den ekonomiska politiken så till den grad att arbetslösheten ökade med mer än 400 000 människor under tre år. Svenska folket röstade bort den regering som såg till att ungdomsarbetslösheten, eller antalet ungdomar utan fotfäste på arbetsmarknaden, uppgick till över Dessa siffror är och var resultatet av flera olika orsaker. Internationell lågkonjunktur, blandat med en felaktig ekonomisk politik i Sverige, ledde fram till den situation av massarbetslöshet som Sverige i dag befinner sig i. Väljarnas dom på detta område var och är tydlig. Väljarna ville ha en förändring och en ny politik. De ville ha en politik som tar till vara den mänskliga kompetensen och som visar att alla, inte bara några, behövs i samhällsbygget, en politik som ser arbetslösheten som det största och mest avgörande problemet och som orsaken till Sveriges ekonomiska problem. Väljarnas mandat är otvetydigt: Bryt utvecklingen mot massarbetslöshet, ge människor en chans att göra rätt för sig och bryt med den politik som ledde oss in i krisen! Per Unckel m.fl. har i dag i denna sal sagt att den socialdemokratiska politiken har misslyckats. Men jämfört med för ett år sedan är i dag mer än 100 000 personer fler anställda på den ordinarie arbetsmarknaden. Man skulle kunna använda detta som argument för att bevisa att det som Per Unckel sade är fel, och för att den socialdemokratiska politiken har lyckats. Ärligt talat tycker jag det är oanständigt att i en demokrati föra den typ av debatt som har förts här inne i dag. Denna debatt grundar sig på att efter åtta månaders regeringsinnehav döma den politik som har förts utifrån resultat och statistik; inte utifrån om åtgärderna är bra eller dåliga. Jag tycker att vi skall överlåta åt väljarna att 1998 utvärdera resultatet av den politik som förts. Jag konstaterar att vi har kommit en bit på vägen. 100 000 fler människor är alltså i dag i arbete än för ett år sedan, men det avgörande är förstås hur utvecklingen kommer att bli framöver. Vad jag tycker är än värre är att Per Unckel försöker göra arbetsmarknadspolitiken till en vetenskap, ungefär i stil med det vid det här laget klassiska begreppet "den enda vägens politik". Per Unckel talade förut om att den socialdemokratiska regeringen undviker att göra det som är ofrånkomligt. Jag tänker senare, efter att jag gått igenom det som utskottet och regeringen föreslår, att visa på att det krävs en del mer empiri innan Per Unckel med något slags trovärdighet kan visa att Moderaternas politik faktiskt leder till fler jobb. Arbetsmarknadspolitiken får som sagt aldrig reduceras till att bli ett slags sifferexercis och ett slagsmål om vems fel allt var. För det är frågan alltför viktig. Det vi i stället nu skall diskutera är den sakpolitik som förs och den som oppositionen vill föra. Jag tycker det var intressant och häpnadsväckande att höra bl.a. Dan Ericssons inlägg. Det var ju konstant fritt från vad kds själva vill göra. Vi hörde något slags bifallsyrkande till en reservation, men vad den innebar fick vi aldrig reda på. Det kan vi kanske få reda på i ett senare replikskifte. Det som nu har hänt är att regeringens politik har inneburit ett skifte i politiken mot arbetslösheten. Nu förs en ekonomisk politik som grund som skall motverka den tudelning av ekonomin som vi ser. Exportindustrin går som en följd av den flytande kronan bra, medan den inhemska ekonomin fortfarande har problem. Dels är detta en följd av en för staten nödvändig sanering av statsfinanserna, delvis är det en följd av den politik som tidigare fördes och som inte på något sätt förmådde möta konjunktursvängningen. Nu görs insater för att skapa en fungerande inhemsk marknad och därmed också skapa jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Men det kan inte vara generella stimulanser, ty därtill är statsfinanserna i ett alltför dåligt skick. Det krävs riktade och noga preciserade stimulanser. Det är bl.a. sådana som har diskuterats tidigare i dag, dvs. stimulanserna för att få i gång byggsektorn. Det finns ingen egentlig anledning att diskutera det mer, och därtill har det redan diskuterats i dag, i denna kammare. Det är också viktigt att stimulanserna skapar jobb inte bara i själva byggsektorn. De skapar också jobb hos ett antal underleverantörer, som är viktiga delar av byggsektorn. Delar av oppositionen säger nej, med hänvisning till att marknaden löser detta bäst. Det är ett bra exempel på den politik som misslyckats i sin passivitet och som faktiskt underkändes av väljarna i valet Stöd till investeringar och olika åtgärder för att sänka räntan och stärka tillgången på riskkapital är andra socialdemokratiska åtgärder för att skapa förutsättningar för jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Skillnaden är tydlig. En socialdemokratisk regering är inte låst i tron att marknaden ensam skall lösa de stora samhällsproblem vi står inför. Nu handlar det om en aktiv politik för fler jobb. Resultatet lär vi få se. Ge er till tåls, så skall vi ta en seriös debatt när vi faktiskt ser resultaten. Man behöver inte ställa sig och orera om misslyckanden efter 265 dagar som Dan Ericsson gör. Men även om vi lyckas med näringspolitiken och lyckas få i gång fler jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, gäller det förstås att i ett akut skede motverka passivitet. Det gäller att utnyttja tiden av arbetslöshet för att bättre stå rustad att möta arbetsmarknaden. Här möter vi den mer traditionella arbetsmarknadspolitiken. Den skapar inte många nya jobb, men den förbättrar just möjligheten för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Den underlättar arbetsmarknadens funktionssätt och rörlighet på ett sådant sätt att flaskhalsar kan motarbetas. Den ger den arbetslöse rutiner och förmåga att snabbare ta sig an nya jobb. Under den förra mandatperioden blev denna politik i alltför stor utsträckning en fråga om att hitta sysselsättningsuppehållande åtgärder. Nu används åtgärder i större utsträckning för att leda människor in på den ordinarie arbetsmarknaden. Då var ungdomspraktik och ALU grundstommen i att hindra människors passivitet. Nu är grunden att människor skall höja sin kompetens och utbilda sig vidare. Därför har sedan den socialdemokratiska regeringens tillträde antalet utbildningsplatser ökat. Fler människor får bättre chans att matcha sin kompetens mot de ökande krav som ställs på arbetsmarknaden. Ungdomspraktik och ALU var i sig åtgärder som motarbetade passivitet - det var deras förtjänst - men som samtidigt till sin konstruktion var ganska kravlösa gentemot arbetsgivarna och därmed ofta skapade olika former av undanträngningseffekter. Hans Andersson sade tidigare att man nu gör en storsatsning på ALU. Det skulle vara intressant att höra om Hans Andersson kunde referera till vad han själv sade i den förra arbetsmarknadspolitiska debatten här i kammaren om ALU. Kanske skall vi hämta ett protokoll och läsa högt ur det? Vi tvingas ta in vissa delar av ALU, därför att vi vill se till att inte råka ut för olika utförsäkringsrisker osv. Men det är fortfarande så att huvudprincipen är att höja kompetensen, och att vidta åtgärder som ställer krav på arbetsgivare och som leder in till den riktiga och vanliga arbetsmarknaden. Sedan den socialdemokratiska regeringens tillträde har kraven riktats på det sättet: större krav på arbetsgivarna och tydligare incitament för att det skall bli riktiga, vanliga jobb. Ungdomsintroduktionen är ett bra typexempel på det. Det är inte så som somliga talare här har försökt göra gällande att ungdomspraktiken nu återinförs. Anställningskravet finns kvar för de ungdomar som är inom den enskilda sektorn i ungdomsintroduktionssystemet. I det aktuella betänkandet går nu regering och utskottsmajoritet ett steg vidare. Efter att ha förstärkt och ökat insatserna tar vi nu nästa steg och förbättrar sättet de fungerar på. Fler skall mobiliseras i kampen mot arbetslöshet. Fler skall ta ansvar för att vända skutan bort från massarbetslöshetens elände. Det lokala initiativet skall få ett ökat spelutrymme. Tidigare rigiditet vad gäller olika insatser ersätts med en betydligt större flexibilitet. Lämpligheten i olika åtgärder varierar, och behoven bör i större utsträckning vara styrande än de av politiken ibland väl detaljerade besluten förmått vara. AMS ges en beställning att uppfylla, att med de resurser som står till buds skaffa fram aktiva ågärder för 240 000 människor. Huvudlinjen nu, precis som tidigare, är att i första hand hjälpa arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden. Därför föreslår utskottet en uppskärpning av regeringens förslag om personalförstärkningar inom Arbetsmarknadsverket. I stället för ett bemyndigande föreslår nu utskottet enhälligt att riksdagen skall fatta beslut om resurser till personalförstärkningarna. Därigenom ökas möjligheterna att snabbt komma ut på en växande arbetsmarknad. Genom förmedlingsresurser minskar tiden mellan anmälda nya jobb och anställning. Genom fler förmedlare ökar tiden för rådgivning. Genom mer resurser ökar möjligheterna till ett aktivt uppsökande av nya arbetsplatser. Att matcha var de arbetslösa finns med var de nya lediga jobben finns handlar delvis om att stärka kompetensen, men också om att stimulera den geografiska rörligheten. Starthjälp och det nya pendlingsstödet är en del av den politiken. I den av Socialdemokraterna tidigare föreslagna begränsningen av ungdomars öppna arbetslöshet till maximalt 100 dagar tas nu nästa steg mot genomförande. Enligt regeringens förslag får kommunerna möjlighet att teckna avtal om att erbjuda sysselsättning för ungdomar under 20 år. Detta ansvar följer principen om ett ökat lokalt ansvar och ökade möjligheter för lokala parter att formulera de insatser som ungdomarna skall delta i. Utskottet betonar dock i sitt betänkande att detta inte får innebära att ungdomar under 20 år med genomförd gymnasieutbildning får stängas ute från de insatser som arbetsförmedlingen kan erbjuda. Detta ger utskottet regeringen till känna. Datortek kommer, som planerat, att införas för ungdomar över 20 år. Det här är åtgärder som - de 265 dagarna till trots - visar att regeringen och riksdagsmajoriteten är på god väg att genomföra de här 100-dagarsinläggen. Om man är sansad och nyanserad i den politiska debatten, tror jag att man skall ge beslut tid att verka. Jag skulle inte efter förra valet ha velat ställa kds till svars för att man efter 265 dagar inte hade genomfört vårdnadsbidraget. Jag tycker att en anständig ton är viktig i debatten. Men det är värdefullt att se att vi är en bra bit på väg. Äldres arbetsmarknad stärks i förslaget genom att äldre kan erhålla ett lönebidrag för anställningar. Vi ser att utskottet tar initiativ för att kartlägga och analysera den oro som många känner över kvinnors arbetsmarknad och vad som kommer att hända när kommuner och landsting får det allt svårare att klara sig ekonomiskt. En utredning om detta kommer att tillsättas. För att förstärka utbildningen i arbetslivet föreslås åtgärder som gör det möjligt för småföretag att använda utbildningsvikariat i större utsträckning än i dag. Den effektiva åtgärden att satsa på ett stöd på 400 miljoner kronor till små och medelstora företag som skall administreras via länsstyrelserna fortsätter. Den åtgärden har visat sig vara effektiv i de rapporter som NUTEK har kommit med. Totalt innebär detta större möjligheter för landets arbetslösa att få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, fler i aktiva åtgärder, insatser för att snabbt ta ner ungdomsarbetslösheten. Situationen är emellertid, trots dessa insatser, långt ifrån tillfredsställande. Fler åtgärder för att skapa jobb på den ordinarie arbetsmarknaden och fler insatser för att stimulera fram aktivitet och kompetensutveckling kommer att behöva fortsätta under resten av mandatperioden. I den situation vi nu sitter i kan ingen sätta sig ner med armarna i kors och säga att tillräckligt har gjorts. Det är inte heller läge för de enkla lösningarna och säga, att bara vi gör detta kommer arbetslösheten att klaras. Situationen är mer komplex än så. Även om vi är på rätt väg kommer arbetslösheten att vara det övergripande samhällsproblemet, som vi har att fightas med i det politiska livet under resten av mandatperioden. Från socialdemokratins sida kommer vi självklart att vara redo att diskutera alla goda idéer för att minska arbetslösheten. Däremot måste man konstatera - dagens debatt ser ut att vara ett bra exempel på det - att det finns partier som distanserar sig så långt från den aktiva arbetsmarknadspolitikens grunder att det blir svårt att hitta gemensamma åsikter. Hans Andersson berörde i sitt inlägg att det är svårt att hitta den moderata arbetsmarknadspolitiken, om det över huvud taget finns någon. Moderaterna reserverar sig på ett antal punkter till förmån för ett sjupunktsprogram. Jag skall kommentera detta något. Man hävdar med samma emfas nu som när man drev den enda vägens politik att detta är något slags ofrånkomlighet. Så är det inte. Det första kravet handlar om generella och allmäna skattesänkningar, såsom det har prövats förr. Men det gav litet och dåligt resultat under den förra perioden. Det är kravlösa metoder, som inte leder till nya jobb och som inte ställer krav på nya företag. Det är bara en generell stimulans till olika företag, framför allt ofta till kapitalplaceringar. Det andra kravet från Moderaterna är att ungdomslönerna skall sänkas. Det är en åtgärd som visar att Moderaterna inte bryr sig speciellt mycket om principen att man skall ha lön efter kompetens, kunnande eller utbildning. Det är en åtgärd som visar att Moderaterna vill ha större skillnader i samhället mellan gammal och ung än i dag - detta trots att empiriska studier i ett flertal fall utomlands visar att effekten i antal nya jobb kan betraktas som marginell, på gränsen till omätbar. Skälet till detta utvecklar man själv i sin motion. Man vill ha en lågavlönad tjänstehjonsklass av arbetslösa ungdomar. Om detta är framtidens arbetsmarknad återstår att se och att bevisa. Kontrasten mot den socialdemokratiska politiken, med satsningar på kompetensutveckling, framstår som synnerligen klar. Nästa punkt, som Per Unckel var inne på i sitt inlägg, handlar om att försvaga arbetsrätten kraftigt. Att arbetsrätten kan behöva förändras på några punkter ifrågasätter få. På vissa områden behöver den säkert stärkas, och på vissa behöver den lättas upp i rigiditet. Denna översyn pågår just nu inom Arbetsrättskommissionen. Moderaterna vill gå långt. Med de förslag som presenteras i den moderata motionen skulle mycket av den trygghet som svenska löntagare åtnjuter försvinna. Det skulle också innebära en minskad initiativkraft och ett minskat mod hos de anställda. Genom sådana åtgärder vinner man i längden få nya jobb och ingen ekonomisk utveckling, vill jag hävda. Återigen har man förslag utan att via empiri kunna hävda att mindre grad av arbetsrätt leder till fler jobb. Slutligen förespråkar man i sin motion förslag som vi såg redan förra mandatperioden. Det är hårdare utförsäkringsregler i a-kassan och en prioritering av högre utbildning och därmed nerprioritering av breddutbildningen. Det är, i betydligt större nakenhet, den råa, kalla och inte speciellt lyckade politik som regeringen Bildts moderata statsråd försökte påbörja förra perioden. Den ledde inte till nya jobb då. Den leder inte till nya jobb nu. Den skapar otrygghet och klyftor i samhället som inte är önskvärda. Därmed har Moderaterna på egen hand isolerat sig. I dag står de ensamma i sina trossatser om hur arbetslösheten skall klaras och hur nya arbeten skall framkomma. De förslag som regeringen och utskottet lägger fram innehåller många jobbiga besparingar. Mer insatser skall produceras för lägre kostnader. Det kommer att bli hårda krav på oss alla. Men vi kan ändå konstatera att politiken är på rätt väg. Arbetslösheten minskar. Ge den tid att fungera, och vi skall se till att göra det som inget annat land har lyckats med, nämligen bryta massarbetslösheten! Jag vill därmed yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Martin Nilsson har det inte lätt när han skall försvara det som har hänt, och jag håller honom räkning för det. Han har prövat två linjer för att komma fram till ett försvar som åtminstone skall låta som någonting. Det första är att det egentligen är rätt bra, därför att det finns 100 000 fler i arbete nu än det fanns för ett år sedan. Tacka sjutton för det, på toppen av en högkonjunktur! Det andra är att det inte alls är så bra, men att detta beror på att politiken inte har fått verka mer än åtta månader. Vi skall följaktligen vänta till 1998 innan vi är kritiska till det som har skett. Till det, fru talman, kan man säga flera saker. Exempelvis har ju regeringen redan redovisat vad som skall hända 1998, nämligen att vi får en arbetslöshet på 10 %. Det är det vi är kritiska mot. Regeringen har på toppen av högkonjunkturen inte antytt en lösning som skall få ned arbetslösheten under 10 % på lång sikt. Vad som händer när konjunkturen vänder nedåt från utgångspunkten 10 % arbetslöshet vågar den väl inte säga. Det, Martin Nilsson, är en viktig utgångspunkt för vår kritik. När vi sedan tar oss före att kritisera litet snabbare än vad Martin Nilsson egentligen vill må det väl vara oss förlåtet, med tanke på att regeringen själv byter politik snabbare än människor byter skjorta. Förra gången vi diskuterade arbetsmarknadspolitik i den här kammaren stod regeringsföreträdarna upp och försvarade med emfas den gamla ungdomsintroduktionen - nu överges den. Man ville avskaffa akademikerpraktiken - den återinförs nu ett par månader senare. Man talade då om att en sänkning av a-kasseersättningen till 75 % var den förskräckligaste högerpolitik som tänkas kunde. Det går fortare i politiksvängningarna inom socialdemokratin än vad vi ens förmår att ändra vår kritiska inställning till. Martin Nilsson kommenterar sedan det sjupunktsprogram som Moderata samlingspartiet har lagt fram. Tyvärr, fru talman, bevisar den kritik Martin Nilsson levererar att han nog inte har förstått så mycket av villkoren för företagande. Om jag får ge Martin Nilsson ett råd så är det att hålla inne något med kritiken gentemot sjupunktsprogrammet. Det kan nämligen komma att bli fler delar av detta krav än sänkningen av a-kassan till 75 % som Socialdemokraterna behöver acceptera till nästa arbetsmarknadsdebatt.
Fru talman! Jag ifrågasätter inte alls att Sverige är på väg in i något slags högkonjunktur. Självklart kommer det också att få effekter på sysselsättningsläget. Det är just därför jag tycker man skall vara försiktig med dessa bergfasta uttalanden om huruvida politiken har lyckats eller inte lyckats. Det finns ju faktorer som hänger samman med politiken, men det finns självklart också faktorer som hänger samman med hög och lågkonjunktur. Därför skall man vara väldigt försiktig med att döma politiken utifrån statistik och siffror tagna här och där. Jag är glad över att Sverige i dag har 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Det tycker jag Per Unckel också skall vara. Sedan vet jag inte hur ofta Per Unckel byter skjorta, men jag tycker ändå att man visst skall kunna vara flexibel och fundera på om åtgärderna på varje punkt är riktiga. Det var ju en av erfarenheterna vi drog av den gamla regeringens arbetsmarknadspolitik. Man var låst i sina åtgärder, och när felen och problemen började uppstå var man inte beredd att diskutera dem eftersom det var den enda vägens politik. Denna mentala fastlåsning, som Per Unckel var ett av de främsta exemplen på, har lett Sverige in i oerhört många och stora problem. Jag har ingenting emot att Per Unckel kritiserar socialdemokratisk politik. Det skulle vara mycket mer oroande om han inte gjorde det. Men jag tycker att kritiken skall gälla sakinnehållet. Jag tycker Per Unckel skall säga vad det är för fel med ungdomsintroduktion, vad det är för fel med arbetsmarknadsutbildning, vad det är för fel med den aktiva arbetsmarknadspolitik och de åtgärder som nu introduceras och som faktiskt Per Unckel och hans parti på många områden knappt bemödar sig om att kommentera. I stället säger man: Det behövs ingen arbetsmarknadspolitik; det räcker med vårt sjupunktsprogram så löser vi arbetslösheten. Historien och empirin talar inte till er fördel. När jag säger att empirin inte talar till er fördel vill jag också fråga: Vilka studier finns det som bevisar att ungdomslöner ger fler jobb?

Fru talman! Jag ber om ursäkt för överdraget i den förra repliken. Jag har ett par kommentarer. Martin Nilsson säger att vi är på väg in i en högkonjunktur. Svaret är att vi är på väg ut ur en högkonjunktur. Det är det som bekymrar oss alla så till den milda grad, dvs. att regeringen inte har en politik för detta tillstånd. Får jag sedan återigen fästa Martin Nilssons uppmärksamhet på att utgångspunkten för många kritiska inlägg är att regeringen inte anser sig kunna få ned arbetslösheten under 10 %. Många av oss i denna kammare tolererar inte en arbetslöshet på den nivån. Regeringen gör det i sina egna redovisningar. Också jag gläds åt de 100 000 nya i arbete, men förtvivlas över de människor som inte kan få ett arbete, därför att regeringen bedriver fel politik. Jag håller med Martin Nilsson om att det behövs flexibilitet i synen på arbetsmarknadsåtgärderna, men då får han bestämma sig. Om vi accepterar att det finns behov av flexibilitet och debatt för att se hur de olika åtgärderna verkar, då får han sluta kritisera oss för att vi efter åtta månader har synpunkter på vad regeringen har gjort. Till yttermera visso är det, som jag tidigare har påpekat, så att regeringen själv byter politik under denna period. och då må det väl vara oppositionen obetaget att lämna en och annan liten synpunkt på vägen. Fru talman! Martin Nilsson säger att vi bör lägga vikt vid sakinnehållet. Det är bokstavligen detta, en generell, kraftfull politik för att öka företagandet i Sverige för att därigenom skapa nya, viktiga arbeten. På den punkten, fru talman, går regeringen i rakt motsatt riktning. Genom skattehöjningar och återreglering av arbetsrätten fördärvas möjligheten för människor som skulle ha kunnat få riktiga jobb att komma ut på arbetsmarknaden. Det är detta, Martin Nilsson, som vi anklagar er för. Sist och slutligen vill jag säga att det är självklart att vi behöver en arbetsmarknadspolitik när andra åtgärder inte förslår. Det är detta punkt sju i Moderaternas sjupunktsprogram handlar om.
Fru talman! Om vi är på väg ut, på väg in eller om vi befinner oss på toppen av något slags högkonjunktur skall nog inte jag avgöra. Jag vet inte heller om Per Unckel egentligen är kompetent nog att avgöra det. Det finns olika teorier inom ekonomkåren. Vi lär väl få se hur det går. Jag vill bara peka på att några av de åtgärder som Moderaterna faktiskt förespråkar enligt något slags empiri ändå kan sägas inte alls ha lett till de slutsatser som man skulle vilja. Man pratar varmt om exempelvis ungdomslöner och att de skulle leda till fler jobb. Låt mig ta det som ett konkret exempel. Om man tittar på statistiken kan man konstatera att mellan åren 1989 och 1992 sjönk ungdomslönerna i relation till de äldres löner med 7 %. Det ledde till en ökande arbetslöshet. Man kan också se på statistiken i andra länder i Europa om det finns något samband mellan en hård arbetsrättslagstiftning och arbetslöshetsnivåerna. Man hittar inte det samband som Per Unckel och Moderaterna i sin motion försöker bevisa som något slags empiriskt fakta. Det är en politik som bygger på trossatser - ingenting mer. Den enda vägens politik är verkligen ingenting. Den är ett påhitt. När det gäller ambitioner uppmanar jag än en gång Per Unckel att läsa kompletteringspropositionen och sysselsättningspropositionen. Där framgår att siffrorna bara utgör ett beräkningsunderlag. Ambitionerna beträffande arbetslöshetsnivån är självfallet betydligt större än så. Arbetslösheten skall ner. Det är det som skall avgöras vid valet 1998. Det är det jag ber er att respektera och att inte döma ut med utgångspunkt från några siffror. Döm gärna ut åtgärderna. Diskutera åtgärderna, men gör det på ett seriöst sätt. Det tjänar arbetsmarknadspolitiken på, även hos
Fru talman! Efter det att utskottets talesman här har betat sig igenom en högtidligt inledning - där det inte fanns så mycket invändningar blev han snabbt irriterad över att kritiken är så massiv över att regeringen har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik. Hans fältrop blir: Ge er till tåls, vi har ju regerat kortare tid än ett år. Sedan sade han så träffade: Arbetslösheten var ett centralt tema i valrörelsen. Egentligen skulle jag ha velat höra honom säga att arbetslösheten är ett centralt tema i debatten i dag. Jag menar att den inte är så centralt uppfordrande som situationen ger anledning till. Statsministerns och regeringens undanträngande av den frågan är illavarslande. I dag kan man läsa i LO-tidningen att när det gäller arbetslösheten möter man en dämpad statsminister. Ja visst, tonen är dämpad. Men det borde egentligen vara arbetslösheten som med kraft skall dämpas. Martin Nilsson säger att det är närmast oanständigt att stå här och klaga. Min fråga är om Martin Nilsson ändå inte blir bekymrad över att varslen ökar, att antalet lediga platser stagnerar och att vi har en arbetslöshet på en nivå som är helt oacceptabel med mått baserade på svensk tradition och en anständig ambition - för att nu försöka travestera Martin Nilssons egna ord. Jag påstod att RAS var en felbedömning och att ungdomsintroduktionen blev en flopp. Var det ett misstag, Martin Nilsson, att RAS sattes i sjön här? Var det ett misstag att ungdomsintroduktionen över huvud taget drogs i gång?
Fru talman! Jag tror att om Elver Jonsson efteråt studerar protokollet från detta sammanträde kommer han att upptäcka att jag i mitt huvudanförande sade att arbetslösheten både var och är ett centralt tema. Det rekommenderar jag Elver Jonsson att göra. När det gäller arbetslöshetsnivån är resultatet inte tillfredsställande. Jag tror inte att jag eller Anders Sundström senare i debatten kommer att försöka hävda att vi är nöjda med dagens nivå. Det behövs fler åtgärder. Det stora dilemmat är förstås att samtidigt som vi ser att sysselsättningen ökar, så ökar också det antal människor som vill ha ett arbete. Det finns en tilltro till politiken och politikens möjligheter att minska arbetslösheten. Beträffande RAS och ungdomsintroduktion är det klart att man med facit i hand kan vara tveksam till om detta var rätt åtgärder. Problemet var att när denna fråga skulle behandlas i våras sade oppositionen: Detta är dåligt. Detta skall jag aldrig gå med på. Man presenterade inte vad man själv ville göra. Det var en enig nejsägarkoalition - ungefär så som debatten har format sig här i dag. Det skapar inga nya jobb, Elver Jonsson. Nejsägandet har aldrig skapat några nya jobb. Modeller som liknar RAS i Sverige har prövats i t.ex. Tyskland. I sin presidentvalskampanj utlovade Chirac sådana åtgärder. Vi är inte ensamma om att våga försöka. Det är viktigt att våga försöka även inom arbetsmarknadspolitiken. RAS skulle förhoppningsvis ha gett mer, och det håller jag med om. Men vi försökte, och det är värt en hel del. Detsamma gäller för ungdomsintroduktionen. Det kommer, och det ställer krav på arbetsgivarna. Problemet var att den gamla ungdomspraktiken faktiskt drog undan lika många jobb som den skapade. Den skapade enorma undanträngningseffekter. Vi stoppade det med ungdomsintroduktionen. Det är ett bra system.
Fru talman! Jag får väl ändå säga att jag tycker att Martin Nilsson gjorde en klädsam reträtt när han sade att det inte blev som man hade tänkt sig. Orsaken till att vi t.ex. sade nej till RAS var inte att det inte fanns andra förslag. Jag vill ändå ta fast på vad Martin Nilsson sade i sitt första inlägg, nämligen att man vill ändå ta fasta på alla goda idéer. Det är klart att om det är fråga om en öppenhet som tidigare inte har visats skall vi naturligtvis ge oss något till tåls. Jag har också ett annat bekymmer som även det har med arbetsmarknadspolitik och människors möjligheter att försörja sig att göra. Socialdemokraterna är med i ett skeende som i grunden innebär en attack på den generella välfärden. Från Folkpartiet vill vi mycket bestämt sätta ned foten och säga: Hit men inte längre! Vi var med och tog politisk strid för att sänka ersättningsnivån i både a-kassan och sjukförsäkringen. Men vi sade att vi sätter stopp vid 80 %, och det håller vi fast vid. Jag tror att det vore rimligt om vi ändå hade en linje i vårt handlande. Därför hävdar vi välfärdsfrågorna i den här modellen. Socialdemokraterna ger sig nu på både handikappades möjligheter till arbete, a-kassan och barnbidragen. Det betyder en klart sämre ekonomi - en ekonomi som kommunerna naturligtvis får gå in och klara ut till en viss del. Det är en attack mot den generella välfärden och även mot rätten till ett eget arbete.
Fru talman! Som Elver Jonsson mycket väl vet debatterar vi i princip inte a-kassesystemet i dag. Jag kan dock tänka mig att någorlunda fritt ur huvudet citera den liberala tidningen Expressen som försökte fundera över vad det var som gjorde att Folkpartiet ser det som en milsvid konflikt att sänka från 80 till 75 %. Det tål att fundera på, Elver Jonsson. Sänkningen av ersättningen från a-kassan skall debatteras vid ett senare tillfälle. Då är jag beredd att vara med och ta diskussionen med Elver Jonsson, om det skulle vara lämpligt. Jag tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg att mycket av den här debatten har handlat om hur man skapar jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Man måste konstatera att erfarenheten från den förra mandatperioden är den att den politik som då fördes inte ledde till några nya jobb. Den ledde till fler konkurser och större arbetslöshet. Resultatet ser vi i dag, nämligen en massarbetslöshet. Vi måste fundera över hur vi skall få i gång den ordinarie arbetsmarknaden, den inhemska efterfrågan och hemmamarknaden. Jag tror inte att vi kan göra det via något slags generella stimulanser, utan det krävs precisa riktade åtgärder för att få i gång viktiga delar av motorerna i samhällsekonomin, exempelvis byggsektorn, som vi har debatterat tidigare i dag. Det är viktigt att ha detta perspektiv när man diskuterar tillväxten i samhället och hur man kan få fram de nya ordinarie jobben. Det är en viktig diskussion i dag.
Fru talman! Jag riktade tre frågor till socialdemokraterna i mitt tidigare anförande. Den första frågan gällde 100-dagarsgarantin. På den gav Martin Nilsson beskedet att det måste ges tid för besluten att verka. Men, Martin Nilsson, ni förespeglade väljarna i förra årets valrörelse att ni skulle ordna jobben. Ni skulle se till att vi år 1995 skulle ha 5 % arbetslöshet. Ni förespeglade ungdomarna att ni efter 100 dagar skulle kunna garantera de arbetslösa jobb. Det har nu gått 256 dagar, och det som ni har kommit med på det här området är ungdomsintroduktionen, och det förslaget har havererat. Det är därför som ni nu backar i frågan. Martin Nilsson menar att det är med facit i hand som man kan säga så här. Men det var faktiskt en rätt massiv kritik mot ett antal av era åtgärder, och den socialdemokratiska regeringen genomförde dem ändå. Det fanns alltså en viss rigiditet också hos denna regering. Nu är man kanske litet ödmjukare och tvingas lägga om kurs. Det är bra att man genomför den attitydförändringen. Den andra frågan, fru talman, handlade om personalen i kommuner och landsting. Vad säger socialdemokraterna exempelvis till sina partikamrater i Östergötland, som också fortsättningsvis vill ha kvar länsarbetsnämndens möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting om kompetensutveckling och utbildning? Den tredje frågan handlade om välfärden. Det har nu gått åtta månader efter regeringsskiftet, vilket också Martin Nilsson noterade. Han säger att man skall överlåta till väljarna att 1998 avgöra om det har förts en bra politik. Jag tror inte att alla de arbetslösa kan vänta till 1998, speciellt med tanke på att man nu också skär ned arbetslöshetsersättningen till 75 %. Jag tycker inte att Martin Nilsson skall bagatellisera den nedskärningen. Jag tycker att denna hans inställning är häpnadsväckande.
Fru talman! Som tur är för både mig och Dan Ericsson har jag tagit med mig en av de socialdemokratiska valbroschyrerna. Jag skall med glädje överlämna den till Dan Ericsson, så att han ordentligt kan lära sig vad som sades och inte sades i valrörelsen. Jag skall läsa högt ur den: Alla ungdomar som är under 25 år skall erbjudas arbete eller utbildning inom 100 dagar från det att de har blivit arbetslösa. Det står inte att de skall erbjudas detta 100 dagar efter valet. Det är Dan Ericssons egen, högst personliga tolkning. Dan Ericsson borde efter tre år i riksdagen ha varit så pass insatt i riksdagens arbetsformer att han inser att man 100 dagar efter valet knappt ens har hunnit behandla en proposition från regeringen till riksdagen. Inte ens den socialdemokratiska regeringens ledamöter är några trollkarlar, även om Dan Ericsson skulle hoppas det. Vad sedan gäller ungdomsintroduktionen vill jag säga att denna inte är den enda åtgärden. Jag tycker ändå att man skall diskutera den, eftersom det är viktigt att se skillnaden mellan de ganska hårda kraven i ungdomsintroduktionen och ungdomspraktikens rätt stora kravlöshet. Men det har också vidtagits andra åtgärder, t.ex. om det kommunala ansvaret, som vi i dag fattar beslut om. Det är fråga om stora och viktiga åtgärder. Jag är övertygad om att det kommer fler längre fram, om så skulle behövas för att klara 100 dagarsgränsen, som skall genomföras. När det sedan gäller kommuner och landsting utesluter såvitt jag förstår inte den flexibilitet som finns i det nuvarande systemet att kommuner och landsting klarar nu aktuella varianter. Men man skall inte på det sättet åtgärda permanent övertalighet. Det är faktiskt också viktigt att komma ihåg att kommuners och landstings bästa möjlighet att klara sig ligger i den tillväxt som vi nu ser i ekonomin. Den kommer även kommuner och landsting till del när det gäller möjligheterna att klara välfärden.
Fru talman! Martin Nilsson hävdar att flexibiliteten inte utesluter möjligheten till den typ av avtal för uppsägningshotad personal som länsarbetsnämnderna tidigare har slutit med kommuner och landsting. Men problemet är ju, Martin Nilsson, att man nu inte förlänger eller tillskapar nya sådana avtal. Sådan är verkligheten, och han borde faktiskt känna till vad som nu händer i län efter län. Jag vill rekommendera gårdagens nummer av Landstingsvärlden, där man beskriver just den här processen. Det klara beskedet är att man inte förlänger avtalen. Bara inom sjukvårdssektorn, på landstingssidan, hotas nu 10 000 av direkt uppsägning utan att få den möjlighet som tidigare fanns. Det är verkligheten, Martin Nilsson. Vad säger Martin Nilsson till sina partikamrater i Östergötland, där man tidigare både i landsting och i kommuner har kunnat klara diskussionen om detta och se till att personal från kommuner och landsting inte blir öppet arbetslösa? Nu riskerar de öppen arbetslöshet. På den andra punkten, om 100-dagarsgarantin, kommer Martin Nilsson ändå inte ifrån det som förespeglades väljarna. Man skulle avskaffa ungdomsarbetslösheten på 100 dagar. Det är föga tröst för de 68 000 ungdomar som enligt den senaste statistiken var arbetslösa att Martin Nilsson nu försöker lirka sig bort från dessa förespeglingar. Huvudfrågan är hur dessa unga arbetslösa skall komma i sysselsättning. Socialdemokraterna har misslyckats med sitt angreppssätt.
Fru talman! Jag har försökt "lirka mig bort" från detta genom att ordagrant läsa högt ur en av de valbroschyrer som vi gav ut till väljarna i valrörelsen. Jag tror att Dan Ericsson har en sällsynt låg tilltro till de svenska ungdomsväljarnas urskillning. Den uppfattningen får stå för honom. Det som är viktigt att komma ihåg är att arbetslösheten bland ungdomar nu sjunker snabbare än i andra grupper. Ungdomar får del av de stora satsningarna, både när det gäller det kommunala ansvaret, ungdomsintroduktionen och Datortek. Det finns en katalog av olika åtgärder, och ungdomar får i stor utsträckning del av de stora utbildningsinsatser som görs. Jag skall inte säga att alla ungdomar i dag klarar 100-dagarsgränsen, men det är vårt mål och vår ambition att klara det. Återigen: Det är väljarna år 1998 som skall avgöra om vi har klarat detta eller inte. Då skall vi ta den diskussionen. Vi skall fram till dess bedriva en politik som gör det möjligt att komma dit. På frågan vad jag svarar mina partikamrater i Östergötland vill jag säga att den omläggning som nu sker av arbetsmarknadspolitiken innebär att fler beslut skall fattas lokalt. Det skall bli utrymme för fler beslut att fattas mer flexibelt. Jag tror att mina partikamrater i Östergötland kommer att vara kloka nog att fundera ut vad de vill få ut av arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att detta är bra. Det blir bättre åtgärder på detta sätt än om Dan Ericsson och vi andra i Stockholm i alla avseenden skall fatta besluten.

Fru talman! Att ungdomsarbetslösheten minskar tror inte jag bestrids av det faktum att en enskild månad visar ett annat resultat. Men även där får man se på den långsiktiga tendensen. Att åtgärderna minskar stämmer inte riktigt, om man räknar in det faktum att vi faktiskt gör den största insatsen nu, nämligen den insats som vi gör för alla 18-19-åringar. Vi engagerar kommuner att aktivt hitta olika åtgärder som är bra och viktiga för ungdomar så att de kan komma in på arbetsmarknaden och få bättre kompetens. Det är en sanning med modifikation. När det sedan gäller utbildning i företag öppnar vi för att fler av de mindre företagen får möjlighet att använda systemet med utbildningsvikariat. Beträffande beräkningsgrunderna i förslaget pekar regeringen och riksdagen, om vi fattar det beslutet, enbart ut att vi vill ha dessa 240 000 människor i åtgärder och att vi avsätter en viss summa för det. Sedan är det upp till dem på den lokala nivån att besluta om på vilket sätt man väljer att använda pengarna. Det kan vara till kompetensutveckling, till utbildning och till olika former av aktiva åtgärder som inte berör utbildning. Den tilltron måste man faktiskt ha, att lokalt och ute på arbetsförmedlingarna finns förmågan att se vad som är bäst. Jag tycker att man ibland kan känna en tveksamhet över att låsa upp detta. På något sätt borde kanske Hans Andersson uttrycka någon liten glädje över att det han sade i mars faktiskt till viss del genomförs. Det skulle jag i alla fall känna. Det tycker jag Hans Andersson kan visa litet uttryck för ibland. Det skulle vara så mycket roligare i debatten då.

Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tycker att det är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken att inse att arbetslösheten är ett så stort problem att vi alla måste hjälpas åt, att vi alla måste ta vårt ansvar. I det ligger faktiskt ett givande och tagande, även av Vänsterpartiets förslag. Väl värt att notera är att Hans Andersson huvudsakligen verkar missnöjd över att han inte har fått igenom sina förslag. Det kan ju finnas sakliga skäl för det. Det kan vara sådana skäl som att de kostar pengar i en omfattning som ett land med det statsfinansiella läge som vårt land har inte klarar av. Det kan vara ett sådant läge att alla åtgärder faktiskt inte är bra, att obligatoriska praktikplatser mycket väl kan tänkas skapa just de undanträngningseffekter som vi inte vill ha. Hans Andersson måste inse att vi bedömer alla förslag som kommer. Är de bra är det självklart att de skall in i arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker att det är viktigt att veta att det som sker nu är en förstärkning av arbetsmarknadspolitiken. När man lyssnar på Hans Andersson tror man lätt att det skulle vara en erbarmligt dålig lösning. Vi får bättre resurser och bättre möjligheter att få ut fler människor i det ordinarie arbetslivet. Det är första ledet i arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken, att se till att få ut människor inom byggsektorn, att se till att få fler arbetsförmedlare, som gör det lättare att komma ut på arbetsmarknaden, att se till att få det stöd som Hans Andersson så gärna sätter i någon slags motsatsställning till handikappade. Så skulle man kunna göra med alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man skulle kunna säga att om vi inte hade vidtagit denna åtgärd, om vi inte hade infört Hans Anderssons obligatoriska praktikplatser, hade vi kunnat göra jättemycket för de handikappade på arbetsmarknaden. Men det är inte en speciellt bra eller relevant diskussion. Det vi gör är att se till att stödja det här ledet, att i första hand få ut folk på arbetsmarknaden. I andra hand ser vi till att få en bra arbetsmarknadspolitik som grundar sig just på kompetensutveckling, utbildning i första ledet. Det är det man kommer att få möjlighet att göra lokalt. Det kommer att bli verklighet med det förslag som har lagts fram.

Fru talman! Den här debatten har pågått några timmar nu och alla talare är överens om att vi har ett oerhört bekymmersamt arbetsmarknadsläge. Jag vill också instämma i detta. Även om läget sett över tiden förbättras enligt tillgänglig statistik är de här förbättringarna för små och de går för långsamt. Detta inger naturligtvis stor oro inför framtiden. Jag tror inte att vi har så lång tid på oss. Om vi inte har ett väsentligt bättre läge än i dag när konjunkturvändningen kommer inom två tre år har vi i princip förlorat möjligheterna att under mycket lång tid framöver föra en politik för arbete åt alla. Jag har i varje arbetsmarknadspolitisk debatt som jag har deltagit i under det här riksmötet framhållit att nya jobb inte primärt skapas inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det är andra politikområden som måste samverka. Det handlar om skattepolitik, miljöpolitik, utbildningspolitik och inte minst näringspolitik. Den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar är en del i den ekonomisk-politiska uppgörelse som skett mellan Centern och regeringen. Den här uppgörelsen innehåller också, förutom nödvändiga besparingar i statsbudgeten, också ett antal offensiva satsningar. Dessa offensiva satsningar handlar bl.a. om att förbättra villkoren för småföretagen och deras försörjning av riskkapital. Alla partier har under lång tid talat både varmt och väl om småföretagen och att det är i de små och medelstora företagen som de flesta av de nya jobben kommer att skapas framöver. Det är därför glädjande att man nu i kompletteringspropositionen äntligen börjar forma en småföretagarpolitik som kan leda till en positiv utveckling för denna viktiga sektor. När man träffar en politisk uppgörelse mellan två eller flera partier blir naturligtvis resultatet en kompromiss. Den sysselsättningspolitiska propositionen är därför inte till alla delar utformad på det sätt som vi i Centern hade önskat. Men det är en uppgörelse som träffats och som vi i partiet helt står bakom. Det finns ett antal inslag i propositionen som är särskilt glädjande. Dessa är att arbetslinjen stärks, att AMS får möjligheter att arbeta mer flexibelt, att omfattningen av ALU kraftigt ökar, att den framgångsrika ungdomspraktiken finns kvar inom den s.k. arbetsplatsintroduktionen och att det införs förbättrade möjligheter för småföretagen att utnyttja utbildningsvikariaten. Det är också positivt att 400 miljoner kronor nu satsas på småföretags och landsbygdsutveckling. Den här stödformen prövades under förra året med mycket gott resultat. Nya riktiga jobb skapades till en i de här sammanhangen mycket billig kostnad av 60 000 - Ett område som dess värre inte tas upp i propositionen är arbetsrätten. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att det är av utomordentligt stor vikt att vi snabbt får en arbetsrätt som är anpassad även efter småföretagens förutsättningar och villkor. En särskild arbetsrättskommission har tillsatts av regeringen. Jag för min del utgår från att kommissionen med förtur behandlar just småföretagens problem i samband med arbetsrättslagstiftningen. Jag utgår också från att kommissionen arbetar med mycket stor skyndsamhet. Den nuvarande arbetsrättslagstiftningen bygger i stor utsträckning på erfarenheter från arbetsmarknaden under 50 och 60-talen. Den utformades sedan under 70-talet. Den passar inte på 90-talet med de nya strukturer som växer fram på arbetsmarknaden. Därför är det nödvändigt att man snabbt får en arbetsrätt som inte verkar hindrande när det gäller att skapa nya jobb och finna nya lösningar. Avslutningsvis, fru talman, vill jag ge ett par kommentarer till RAS, det riktade anställningsstödet. Vi har nu fått facit av RAS. Det är bara att konstatera att det blev ett fiasko, precis som vi varnade för när förslaget drevs igenom i riksdagen. En del av siffrorna är preliminära, men det sägs att ungefär 20 000 människor kommer att beröras av det här stödet. Om man då betänker att det finns 600 000 människor som är inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingarna - många av dem är väl kvalificerade att ta nya jobb - vore det naturligtvis konstigt om inte något tiotusental träffades av de specialregler som är förknippade med just det riktade anställningsstödet. Jag tror att när utvärderingarna av RAS väl är färdiga kommer man att konstatera att resultatet har blivit i det närmaste noll när det gäller nya arbetstillfällen. Det är bara att beklaga att man i regeringen och Miljöpartiet inte lyssnade när RAS trumfades igenom i riksdagen tidigare i vår. Vi hade sparat ekonomiska resurser som vi hade kunnat använda på ett annat sätt inom arbetsmarknads och sysselsättningspolitikens område och som hade varit väsentligt effektivare och mer framgångsrika. Med de här kommentarerna, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande, AU15.

Fru talman! Anledningen till att jag har begärt replik är att jag ställde en fråga till Elving Andersson i mitt anförande. Jag tycker att frågan har ett visst intresse. Centerpartiet motsatte sig tidigare i år mycket kraftfullt nedskärningarna inom Samhall. Det handlar om nedskärningar för att skapa möjligheter för arbetshandikappade att få arbete och sysselsättning. Jag kan förstå att man måste ge och ta i en uppgörelse, Elving Andersson. Jag skall också säga att den här uppgörelsen är bra på så sätt att ni har bidragit till att driva arbetsmarknadspolitiken mer mot mittfältet. Men på just den här punkten om Samhall tycker jag ändå att det ligger ett litet misslyckande också för Varför, Elving Andersson, har ni gått med på att nu ytterligare dra ner resurserna till Samhall, detta mot bakgrund av de tidigare neddragningar som har gjorts?
Fru talman! Det är naturligtvis så, vilket också Dan Ericsson känner till, att det inte görs nedskärningar på angelägna statsutgifter därför att man på något vis tycker att det är roligt eller därför att man vill ställa till skada för människor. Det beror på det oerhört bekymmersamma statsekonomiska läge som vi har. Det har efterhand märkts att det krävs alltmer kraftfullare tag och nya omgångar med rödpennan i utgiftskolumnerna på statsbudgeten. Jag är den första att beklaga att situationen är som den är. Det drabbar enskilda människor av olika slag. Det går i det här fallet också ut över anslagen till Samhall med ett antal miljoner kronor. Nu kommer nog inte detta att fullt ut få genomslag. Det finns också möjligheter att effektivisera verksamheten i Samhall. Det går inte att omsätta i exakt antal människor annars skulle kunnat få sysselsättning. Samhall bedriver en bra verksamhet. Det är bara att konstatera att område efter område måste vara med och ta sin del av saneringen av statsfinanserna. Det finns inga fredade zoner, dessvärre inte heller den här.
Fru talman! När vi har knappt om pengar och måste dra ner är det klart att hårda prioriteringar också måste göras. Här tycker jag att Centern hamnar litet fel när man accepterar en neddragning av möjligheten att få arbetshandikappade i sysselsättning. Det är den grupp som kanske har det allra tuffast att få arbete och sysselsättning. Fördelningspolitiskt sett har i denna fråga Centern definitivt hoppat i galen tunna. Elving Andersson försvarar nu neddragningen och säger att det går att genomföra viss effektivisering av verksamheten. Det är inte många månader sedan Elving Andersson hävdade att det inte gick. Tvärtom var vi tvungna att slå vakt om Samhall och möjligheten att ge arbetshandikappade sysselsättning. Nu har Centern vänt och försvarar att man nu drar ner med i det här fallet 300 miljoner. Jag tycker att det var en väl snabb vändning, och jag beklagar att Centern i detta samlade paket gick med på just den här punkten.
Fru talman! Det är självklart så att vi även fortsättningsvis värnar om Samhall och Samhalls verksamhet. Men som jag tidigare sade finns det i detta ekonomiska läge inga frizoner, utan besparingsarbetet pågår över hela det politiska fältet. Då drabbar det också många gånger åtgärder som vi tycker är bra och som vi helst skulle vilja undvika att dra ner på. Om vi inte får ordning på statens finanser och det galopperande budgetunderskottet förlorar vi möjligheten att framöver över huvud taget garantera det som vi menar med en generell välfärdspolitik. Då får vi än mindre resurser att kunna klara utsatta gruppers behov av stöd och hjälp, bl.a. inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det är det långsiktiga motivet till varför det i det korta perspektivet är nödvändigt att svälja en del beska piller. Det är för att alternativet långsiktigt ter sig än värre. Det är bara att konstatera att detta är en ekonomisk realitet som vi måste leva efter.

Fru talman! Jag har med spänning lyssnat på den diskussion som förts mellan utskottets ledamöter om propositionen om en effektivare arbetsmarknad. Den nya regeringen tillträdde i början av oktober månad förra året. Det var en regering som tillträdde efter att Sverige under en period hade gått in i en situation som för Sverige var helt ny. Sverige var ett land som nu levde med massarbetslöshet, någonting som vårt land aldrig tidigare hade upplevt. Sverige var ett land som levde med ett gigantiskt budgetunderskott. Det var ett land som på bägge dessa punkter var väldigt ovant vid den situationen. Massarbetslöshet hade vi inte upplevt på 60 år. Budgetunderskott hade vi bara haft en gång tidigare under efterkrigstiden, och det var under den förra borgerliga regeringen 1976-1982. Det var så vi började i oktober 1994. Vad har hunnit hända under de åtta månader som har gått? Det finns ett antal ljuspunkter. Efter det att vi tre år i rad har haft en fallande produktion stiger nu åter produktionen, tillväxten har kommit igång. Vi hade god tillväxt under 1994, vi får en rejäl tillväxt under 1995, och vi får det också med all sannolikhet 1996. Vi har fått en större optimism bland människorna i lämnade i storleksordningen 500 000 människor arbetskraften. De ansåg helt enkelt att det inte fanns någon anledning att står kvar och söka ett jobb, utan investerade i stället i utbildning eller sökte sig bort från arbetskraften. Nu ökar åter igen arbetskraften. Man söker sig tillbaks till arbetsmarknaden. På ett år har arbetskraften i vårt land ökat med i storleksordningen 100 000 människor. Det är ett viktigt besked. Sysselsättningen ökar också. Sysselsättningen ökade på ett år, som Martin Nilsson berörde, från den 1 januari 1994, för att också fånga in en del av den borgerliga perioden, med i storleksordningen 135 000 jobb. Detta år har vi faktiskt haft en snabbare sysselsättningsökning än under kanske någon annan period tidigare. Det är en mycket kraftig sysselsättningsökning. Det är ett gott tecken. Men samtidigt har vi dessa två uppdrag: det gigantiska budgetunderskottet och den höga arbetslösheten. Det är ingen enkel resa för Sverige att komma ur denna mycket svåra situation. Svaren finns inte i att vi vänder oss om och tittar på hur vi gjorde förr. Där hittar vi inte svaren. Svaren finns inte heller i att blicka ut över världen, vända sig mot övriga Västeuropa och titta på USA och Japan. Inte heller där har vi svaren på hur vi skall klara att bekämpa massarbetslösheten. När jag har lyssnat på debatten här i dag tycker jag inte att den har varit så där våldsamt innehållsrik när det gäller att komma med nya tankar och nya idéer om hur politiken skall förändras. För oss i regeringen kan sysselsättningen bara öka genom ökad tillväxt. Det går inte att få fart på sysselsättningen när vi har ekonomisk tillbakagång. De visar de tre gångna åren. Ekonomisk tillbakagång leder ofrånkomligt till massarbetslöshet och gigantiska budgetunderskott. Därför är regeringens viktigaste uppdrag att se till att vi får fart på tillväxten. Det klarar både arbetslösheten och budgetunderskottet. Det andra är att se till att vi får sådan ordning på statsfinanserna att vi kan skapa ett robust välfärdssystem. Får vi inte det, får vi inte heller fart på tillväxten. Ett robust välfärdssystem är den bästa garanten för tillväxt i vårt land. När de amerikanska ekonomerna besökte vårt land kring jul var deras viktigaste slutsats att Sverige har lyckats avskaffa fattigdomen. Sverige har ett välfärdssystem där förmånerna är hårt kopplade till arbetsinsatserna. Det är det vi måste slå vakt om. Vi skall naturligtvis också ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Är det någonting som gläder mig i dagens debatt är det att det egentligen finns en väldigt bred uppslutning i riksdagen runt den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi kan ha uppfattningar om en åtgärd skall ha 1 000 platser mer eller mindre, men det finns ett intresse för en aktiv arbetsmarknadspolitik. När jag lyssnar märker jag att det egentligen bara är en av talarna som viker av. Det är Per Unckel. På något sätt uppfattar jag honom som politikens värsting. Han söker lösningar där man gör människorna mindre skyddade och ger sig på välfärdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Men det känns skönt att konstatera att det ändå finns en så bred uppslutning i riksdagen runt den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken handlar om precis samma sak för den arbetslöse som för de ungdomar som väntar på att bli mogna för att komma ut på arbetsmarknaden, nämligen satsningar i kunnande och kompetens för att förbereda en rekrytering och en anställning. Den slutsats vi har dragit i regeringen är att det inte finns någon "enda väg" som för till en situation där arbetsmarknadspolitiken fungerar bra, utan att vi måste gå på flera stigar för att komma till en situation där vi kan få fart på sysselsättningen och där arbetsmarknadspolitiken är som bäst. Det är egentligen den idén som har legat bakom den aktuella proposition som riksdagen nu skall ta ställning till. Tanken är att fånga in den omvandling som sker i samhället. Samhället växer nu till stor del genom lokal mobilisering. Det är de små företagen som växer. Man växer via nätverk. De stora företagen omorganiseras efter samma mönster, och vi har på i stort sett alla de andra politikområdena gått mot en situation där väldigt mycket av politikens utformning sker lokalt via en lokal mobilisering. Nu är det också dags för arbetsmarknadspolitiken att få en sådan utformning. Det är dags att gå från hierarkin där vi i riksdagen i detalj reglerar hur många platser som skall finnas i den ena eller andra åtgärden tillbaks till en situation där vi levererar en verktygslåda med verktyg och en påse pengar och sätter upp ett antal ambitiösa mål. Sedan låter vi den lokala mobiliseringen fungera och nätverken i vårt land åstadkomma de effekter vi vill att arbetsmarknadspolitiken skall leda till. Jag vill hävda att det är väldigt viktigt att vi lyckas med det. Skall vi få fart på sysselsättningen är det den nya informationstekniken och kunskapssamhället som skall dra. Vi ligger bra till. Vi har satsat mycket på informationsteknik. Vi införde fort ett medbestämmande i vårt land som lärde företagen att tänka i nätverk och inte i hierarkier. De svenska anställda fick ett stort inflytande redan på 70-talet. Det betyder nu att de svenska företagen ligger främst när det gäller att omorganisera för den nya strukturen. Vi har en fin social infrastruktur. Det är oerhört väsentligt för oss att vi har en social infrastruktur där barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård fungerar på ett bra och fint sätt. Det krävs för att företagen skall kunna växa. Jag hör till dem som tror att omläggningen i arbetsmarknadspolitiken - först i januari med inriktning mer mot tillväxt, där vi engagerade närings , utbildnings och skattepolitiken, och nu i maj/juni, då vi går över till att satsa väldigt mycket på att också åstadkomma lokal mobilisering - kommer att underlätta för att skapa tillväxt. Det är den omvandlingen av arbetsmarknadspolitiken vi nu gör.

Herr talman! Jag noterar arbetsmarknadsministerns iakttagelse om att det finns en bred uppslutning kring en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men Anders Sundström säger det nästan som om det hade varit en nyhet. Jag vill lägga till att den uppslutningen här i riksdagen har en stark och god tradition sedan många år tillbaka, för att inte säga flera decennier. Arbetsmarknadsministern kritiserar uttryck och säger att arbetsmarknadspolitik inte kan vara "en enda väg". Det kan jag väl instämma i. Men man får vara litet försiktig när man kommer in på bildspråk. Arbetsmarknadsministern började tala om "flera stigar", och det är kanske inte så lyckat. En stig är ju en liten smal vägled där man inte har någon kontakt med andra. Om vi skall tala i bilder kanske vi skall tala om att arbetsmarknadspolitik är ett helt batteri som måste ha inbördes relation och finna en harmoni. Jag kan inte underlåta, herr talman, att bli smått upprymd av att arbetsmarknadsministern använder en vokabulär som man hittade i en Folkpartimotion som kom för ett tiotal år sedan då han talar om lokal mobilisering. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det, och jag är glad att arbetsmarknadsministern använder det uttryckssättet. Jag vill ge några kritiska synpunkter. Arbetsmarknadsministern talar om att Sverige är ett land i massarbetslöshet. Problemet är att den är på väg att cementeras. Det är därför vi från Folkpartiets sida menar att det vill till betydligt större krafter och framför allt mera lyckade politiska insatser för att klara det. I det ingår också ett näringsklimat som arbetsmarknadsministern i och för sig förde på tal på slutet, men som inte har fått praktiskt genomslag. Vi behöver också se i backspegeln. En backspegel fungerar ju så, att man inte ser det som är nära bakom. Man behöver ett visst perspektiv. Den nya regeringen har varit alltför snabb att skrota delar som har varit väldigt värdefulla. Jag tänker t.ex. på att ungdomspraktiken fick ett så kort liv och att den offentliga akassan blev för kortlivad. Regeringen bör överväga att återigen återvända helt och fullt till detta.
Herr talman! Elver Jonsson tog egentligen bara upp en fråga. Jag skall svara på den och försöka göra det rätt kort. Det finns en väldig risk för att massarbetslösheten blir bestående. Om vi tittar oss om i världen - om vi tittar i vårt Europa - kan vi konstatera att de länder som förts in i massarbetslöshet har haft väldigt svårt att komma därifrån. I den meningen vilar ett väldigt tungt ansvar på dem som hade makt och inflytande när massarbetslösheten uppstod. Det må vara historien. Nu gäller det att komma ur detta. Jag tycker ändå att det finns några glädjande saker. För det första visar jämförelserna mellan Sverige och andra länder att vi genom vår aktiva arbetsmarknadspolitik lyckas att ge dem som har varit arbetslösa länge ett nytt jobb i mycket större omfattning än i något annat land. Dagens Industri gjorde i veckan en jämförelse med en massa viktiga nyckeltal mellan de olika OECD-länderna. Just där placerade sig Sverige bäst. Det är viktigt att vi behåller den traditionen. Det andra gäller nyskapandet av arbeten genom en aktiv närings och skattepolitik. Även där var den internationella jämförelsen intressant. Just på de områden där vi kritiserades hade Sverige de lägsta skatterna. Vi ligger inte dåligt till vid en konkurrensjämförelse. Vi har nu en mycket kraftig sysselsättningsökning i vårt land, och hela sysselsättningsökningen sker i det privata näringslivet. Den sammantagna sysselsättningsökningen i det privata näringslivet från den 1 januari 1994 fram till i dag uppgår till i storleksordningen 140 000 jobb.
Herr talman! Det återstår väldigt mycket när det gäller att gå från ord - i och för sig går det att instämma i mycket av det som ministern säger - till handling som skulle ge ett näringsliv med öppenhet och flexibilitet och som skulle göra att man blev mycket djärvare att nystarta företag och nyanställa fler människor. Jag tycker att man på tidningen Arbetet möjligen var alltför hård när man för någon vecka sedan hade en stor rubrik om att arbetsmarknadsministerns satsning på nya jobb är ett fiasko. Där finns RAS-frågan och den ungdomsintroduktion som var så fjärran från ett väl fungerande system att vi i förväg varnade för det. Det finns för mycket av gammalt stelbent tänkande i regeringskretsen när det gäller att skapa nya arbeten. Det behöver städas ut en hel del. Jag vill återigen ta fasta på det som utskottsföreträdaren här sade, att man vill ha en öppenhet. Men då gäller det också att vara beredd att gå vidare med många av de inslag som den tidigare regeringen hade och som fick stöd i denna riksdag. Det gäller både att få en bra tillväxt och att se till att det kommer fler människor i arbete. Det vi från Folkpartiet beklagar är att regeringen inte vill vara med och satsa på de grupper som fortfarande har det svårast på arbetsmarknaden, nämligen de arbetshandikappade. Det behövs mera av social känsla i regeringskretsen för att skydda dessa svaga grupper.
Herr talman! Jag har två synpunkter som jag vill ta upp. Om 140 000 nya riktiga jobb i näringslivet är ett fiasko, hur definierar då Elver Jonsson en halv miljon förlorade jobb under tre år? Det skulle vara väldigt intressant att få höra det. Vidare gällde det de arbetshandikappade. Jag vill då passa på att säga att när det gäller indragningen från Samhall, rör det sig inte om någon indragning av verksamheten. Samhall är ett företag som har en mycket stark balansräkning. Nu tummar vi något på denna balansräkning genom att ta 300 miljoner kronor från den. Men det innebär ju inte att den löpande verksamheten i Samhall måste dras ner. Man har fortfarande en mycket god soliditet i företaget.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern ansåg sig se många ljusa tecken vid horisonten. Problemet är emellertid att de mörka tecknen dess värre överskuggar de ljusa. I denna debatt är naturligtvis av särskilt intresse att trots de nya jobb som har tillkommit har Arbetsmarknadsverkets prognoser för hur arbetslösheten skulle utvecklas under våren visat sig vara för optimistiska. Det borde stämma en arbetsmarknadsminister till viss eftertanke. Herr talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns bedömning om att det är ökad tillväxt som är villkoret för flera jobb. Men då anmäler sig frågan: Hur i hela friden kan då regeringen i denna anda chockhöja skatter på företag, öka rigiditeten i arbetslagstiftningen, dra ner på utbildnings och forskningsinsatser och låta den informationsteknik som arbetsmarknadsministern talade om nu i regeringens hänseende gå in i det som statsrådet Jan Nygren har kallat för en lugnare fas? Den avgörande frågan är emellertid den som debatterades för en stund sedan, nämligen vad regeringen avser att göra för att pressa ner arbetslösheten under de ca 10 % som man själv i propositionen anger skola ligga kvar fram till sekelskiftet. Många med oss anser att en arbetslöshetsnivå av detta slag är oacceptabel. Vårt program för detta är klart. Vi har redovisat det. Det innebär bl.a. ett nedpressande av arbetskraftskostnaderna, för övrigt precis av det slag som statsminister Ingvar Carlsson skrev under på som en del av slutsatserna från EU:s toppmöte i Essen. Till sist, herr talman: Arbetsmarknadsministern kallar mig för en politikens värsting. Om jag får ge arbetsmarknadsministern ett kort råd skulle det lyda: Var litet försiktig med kritiken. Jag tror att vi flera gånger än i fråga om a-kassan får anledning att välkomna socialdemokraterna till vad man i retoriken brukar kalla för den moderata ökenvandringen.
Herr talman! Per Unckel pekar i sak på tre områden där åtgärder av det slag som han anger skulle leda till högre sysselsättning. För det första gällde det skatter och företagen. Låt mig återigen konstatera att företagens skatter i Sverige är vid en internationell jämförelse rätt så låga. För det andra har Sverige i förhållande till andra länder en mycket stor privat sektor. Det är bara några få länder i Europa som har fler sysselsatta i den privata sektorn än vad Sverige har. För det tredje gällde det arbetsrättslagstiftningen. Jag sade att vi har en mycket kraftig sysselsättningsökning. Den sysselsättningsökningen sker huvudsakligen genom flera viss tids-anställningar och kortare anställningar. Det finns alltså en fungerande flexibilitet på arbetsmarknaden. Ökningen sker huvudsakligen inte av fasta jobb av den karaktär som förr var vanliga. Det har med den nya tekniken att göra. De fackliga organisationerna och företagen förmår att hantera detta på ett utomordentligt sätt. Därför får vi en ökad sysselsättning. Informationstekniken går på ett sätt in i en lugnare fas, och det gäller då investeringar i strukturen. Däremot investeras ju mer än någonsin i användarledet när det gäller modern informationsteknik. Sammantaget leder vår politik till fler jobb i näringslivet. Under Per Unckels tid i regeringsställning minskade antalet anställda i näringslivet med i storleksordningen 300 000 personer.
Herr talman! Jag vill säga precis det som jag sade till Martin Nilsson tidigare: Skam vore väl annars om inte jobben skulle öka när konjunkturen går upp jämfört med vad som händer när konjunkturen går ner. Problemen återstår likväl efter Anders Sundströms replik. Hur kan regeringen acceptera en arbetslöshet på 10 % vid sekelskiftet då konjunkturen med till visshet gränsande sannolikhet ändå kommer att ha börjat att gå nedåt? Herr talman! Anders Sundström påpekade att jag talade om skatterna. Ja, det gjorde jag. Hur kan Anders Sundström tro att det blir mer av företagande i Sverige om man höjer skatterna med 40 miljarder kronor på företag, precis som regeringen har gjort? Hur tycker han detta står i överensstämmelse med ett näst intill samtidigt avgivet besked från hans egen regeringschef i egenskap av ledamot av det europeiska rådet i Essen i december då Ingvar Carlsson skrev under den samfällda europeiska ambitionen att sänka kostnaderna för arbetskrafterna? Herr talman! Det hemska är att i ett hänseende säger sig socialdemokraterna vara för denna europeiska idé. När man sedan kommer hem visar det sig att man gör precis tvärtemot. Anders Sundström säger att vi har en flexibilitet på arbetsmarknaden som är tillräcklig. Om detta är Anders Sundströms övertygelse, är situationen i Arbetsmarknadsdepartementet värre än vad jag trodde. Det är ju till följd av den bristande flexibiliteten som vi fortfarande i dag har uppemot 1 miljon människor utanför arbetsmarknaden. Jag tror att Anders Sundström har skäl att höja sina ambitioner, vidga sitt perspektiv och läsa några moderata partimotioner en gång till. Det gick hyggligt mellan den förra arbetsmarknadsdebatten och den här. Lycka till i arbetet med läsningen inför kommande meningsutbyte.
Herr talman! Det är rätt, Per Unckel, att konjunkturer går upp och ned. Men ingen har i en konjunkturnedgång lyckats skrämma bort så många människor från jobb i näringslivet som man gjorde under Per Unckels tid i regeringsställning. Det är hittills en unik insats, såväl nationellt som internationellt. Vi har nu en ökning av sysselsättningen i det privata näringslivet som på samma sätt är unik. Den ökningen har inträffat under en socialdemokratisk regering. Att flexibiliteten i arbetsmarknadspolitiken skulle vara orsaken till den höga arbetslösheten kan väl ändå inte Per Unckel tro. Jag säger det än en gång: Sverige är ett av de länder i Europa som har flest sysselsatta i det privata näringslivet. Ingen skall säga att det var avsaknaden av flexibilitet som förde oss in i massarbetslösheten. Det är definitivt inte på det sättet. Snarare är det så att Sveriges sätt att organisera arbetet genom den lagstiftning som infördes på 70-talet gav de svenska företagen ett försprång när det gäller att organisera dem i nätverk i stället för i hierarkier. Detta är också en av anledningarna till våra framgångsrika transnationella företag. Jag accepterar inte en arbetslöshet på 10 %. Jag accepterar inte ett budgetunderskott. Jag lever likafullt med bägge sakerna. Men den här regeringen är fast övertygad om att vi skall komma ur den situationen. Vi kommer aldrig att acceptera någon av dessa saker och jag hoppas att inte heller Per Unckel gör det.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern valde i dag att hålla en förhållandevis låg profil i sitt anförande. Jag tycker nog att det var mer klädsamt än hans tidigare hållning då han mot en massiv kritikerkår från fackföreningar, företag, AMS och den politiska oppositionen drev igenom sina förslag. Dessa förslag har ju nu också havererat. Det är bra att regeringen nu intar en mer ödmjuk attityd. Jag hade några frågor till arbetsmarknadsministern i mitt anförande, och jag vill upprepa åtminstone en som handlar om kommuner och landsting. Hur förklarar socialdemokraterna sitt svek mot sina vallöften och mot alla dem som nu friställs ute i kommuner och landsting? Och hur förklarar man sveket mot alla dem som får sämre omsorg, sämre sjukvård och sämre utbildning? Det framkom mycket tydligt i den socialdemokratiska valrörelsen att de kommunala verksamheterna inte skulle röras, utan de skulle försvaras. Nu är det alltså precis tvärtom. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp ett par andra aspekter. Det handlar till att börja med om arbetsrätten där Folkpartiet, Centern och kristdemokraterna har ett särskilt yttrande fogat till betänkandet. Elving Andersson sade tidigare att vi måste få en arbetsrätt som är anpassad till småföretagens villkor. Har Anders Sundström något besked på den punkten? Har han några förslag? Kan vi med tillförsikt se an det arbete som nu pågår? Blir det verkligen förändringar för småföretagen så att vi får fler arbetslösa i sysselsättning? Det vore väldigt bra om vi kunde få en signal om detta i dag. Herr talman! Den 29 november förra året förde jag en debatt med Anders Sundström. Han sade då att han kunde lova mig och alla andra att när regeringen redovisar sin mandatperiod kommer den med bred marginal att kunna överträffa alla de prognoser och löften man gett i valrörelsen när det gäller arbetslöshetsbekämpningen. Står arbetsmarknadsministern kvar vid detta löfte?
Herr talman! Dan Ericsson tar upp ett par frågor, och jag skall försöka besvara några av dem. När det gäller kommuner och landsting tycker jag att Hans Andersson i den förra duellen beskrev det hela på ett ganska bra sätt. Det är ju inte så att Dan Ericsson anvisar mer pengar inom arbetsmarknadspolitikens ram för att klara situationen i kommuner och landsting. Det socialdemokraterna däremot gör i ett stort antal kommuner och landsting är att man väljer att gå fram med såväl skattehöjningar som avgiftshöjningar för att klara en rimlig nivå på verksamheten. Jag vet inte i vad mån kds deltar i sådana beslut ute i kommuner och landsting. Men det jag hittills har kunnat utläsa är att det intresset verkar vara rätt svalt. Dan Ericssons omtanke om de kommunalanställda tycker jag klingar ganska falsk. Kommunerna lever i huvudsak på skatter och avgifter. Låt mig sedan gå över till själva sakfrågan. Det är så att det finns ett verktyg som gör det möjligt för länsarbetsnämnderna att använda sig av olika typer av åtgärder för att förhindra uppsägning. Men jag vägrar att säga att vi här i riksdagen skall bestämma att just den gruppen skall garanteras någon form av åtgärd via arbetsmarknadspolitiken. Det är faktiskt så att kommunerna själva bestämmer över sina egna skatter och sina egna kostnader. Så måste det vara också i framtiden. Vi i riksdagen kan inte ta över det ansvaret.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern valde att inte svara på mina två sista frågor. Jag hoppas att han kan använda sin nästa replik till att göra det. Vad kan hända på arbetsrättens område? Är det så, som Elving Andersson uttryckte en förhoppning om, att vi skall få en arbetsrätt som anpassad till småföretagens villkor? Om det gavs ett besked på den punkten här i dag, skulle det i sig vara mycket positivt och göra att man kunde se mer positivt på att anställa fler personer ute i näringslivet. Då tror jag att man såg att socialdemokraterna faktiskt har tänkt om. Men ges det inget sådant besked kvarstår detta faktum att den arbetsrätt vi nu har förhindrar att många anställs i små företag. Jag skulle också önska ett svar på den andra frågan. Står ministern kvar vid sitt löfte om att när denna mandatperiod närmar sig sitt slut har den socialdemokratiska regeringen överträffat alla de prognoser och löften om arbetslöshetsbekämpningen som socialdemokraterna ställde ut i valrörelsen? Sedan har vi detta med kommunerna. Det handlar faktiskt om omtanke om de kommunalanställda. Jag förstår inte ministern när han talar om att det klingar falskt. Det är ju detta vi har slagits för under den tid vi har funnits här i parlamentet. Vi slåss också för detta ute i kommuner och landsting. Under den förra mandatperioden såg vi faktiskt till att inte driva ut kommunalt och landstingskommunalt anställda i öppen arbetslöshet, utan man fick ett instrument för att länsarbetsnämnderna skulle kunna sluta avtal med kommuner och landsting. Det är den möjligheten som inte finns längre. Det är därför socialdemokratiska landstings och kommunledningar sitter ute i verkligheten i landet och säger upp personal i kommuner och landsting. Det är tvärtemot vad socialdemokraterna sade i valrörelsen.
Herr talman! Men, Dan Ericsson, ni anvisar lika mycket pengar som vi för arbetsmarknadspolitiken. Om ni ger skenet av att ni den vägen skall kunna låta fler kommunalanställda behålla sin anställning är det besked ni ger till dem som i dag är arbetslösa och finns i en aktiv åtgärd att de får räkna med att gå öppet arbetslösa därför att ni har beslutat att ur detta anslag prioritera pengar till kommunerna. Dan Ericssons kritik faller ju på eget grepp på något sätt. Dan Ericssons engagemang avgörs av hans vilja att bedriva en politik i kommunerna som går ut på att genomföra skattehöjningar och avgiftshöjningar för att klara välfärden i hemkommunen. Jag vet inte i vad mån Dan Ericsson har varit beredd till det. Men om jag studerar den samlade bilden i Sverige är intresset från kds rätt blygsamt på den punkten, för att inte säga nästan obefintligt. De andra två frågorna kan jag svara mycket kort på. Vi har naturligtvis tillsatt en arbetsrättskommission därför att vi tycker att man måste se över arbetsrätten. Vi är mycket glada över att vi har fått med parterna i den kommissionen. Jag är övertygad om den också kommer att komma till en lösning. Svaret på den andra frågan är att vi naturligtvis skall uppfylla de vallöften vi har ställt ut. Jag känner ingen oro för att vi inte skall klara av det. Det är t.o.m. så att vi på en rad punkter når vallöftena långt snabbare än vad vi förutsatte i valrörelsen 1994.

Herr talman! Vem som tar arbetslösheten på största allvar, om det är jag eller Hans Andersson, kan man naturligtvis fundera ett tag över. I mitt anförande sade jag att det finns ett antal mycket positiva tecken, t.ex. en kraftig sysselsättningsökning, men samtidigt lever vi fortfarande med en mycket hög arbetslöshet. Om Hans Andersson lyssnade hörde han säkert att jag sade det också. Sverige befinner sig i en mycket svår situationen. Jag försökte också säga i mitt anförande att det inte finns några enkla vägar ur detta, det finns inga recept utifrån och det finns inga historiska recept på hur man skall lösa detta. Jag konstaterade också att det inte kom fram så väldigt många idéer när det gäller tillväxten när jag lyssnade på debatten här i kammaren under förmiddagen - och det gäller faktiskt också Hans Andersson. Men för oss är tillväxten viktigt. Med det beslut som jag hoppas att riksdagen fattar anser jag att vi får en effektivare arbetsmarknadspolitik och att vi därmed kan få ut mer för pengarna än vad vi fick med den gamla hårt reglerade arbetsmarknadspolitiken. Det är huvudorsaken till att det samtidigt är möjligt att genomföra besparingar i arbetsmarknadspolitiken och ändå hålla volymerna uppe. Det hänger samman med den lokala mobiliseringen. Jag har själv ganska lång erfarenhet av det sättet att jobba. Jag vet att det ligger en oerhörd effektivitetsökning i att föra ut ansvar och befogenheter och låter människor själva fatta sina beslut. Då når man väldigt mycket mer än vad man gör i en mycket planerad ekonomi där riksdagen också mycket detaljerat reglerar den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Det finns en stor spridning när det gäller bedömningarna av hur stark tillväxten kommer att bli. Hans Andersson citerar LO:s prognos. Efter LO kom TCO med en prognos för tillväxten som var helt annorlunda än LO:s prognos. Tillväxten är något som det är väldigt svårt att säkert veta något om. Jag tycker egentligen att det är ganska meningslöst att spekulera om den. Vi kan konstatera att ekonomerna gör litet olika bedömningar. Alla gör dock bedömningen att tillväxten kommer att fortsätta. När det gäller den andra frågan om verktygen i arbetsmarknadspolitiken är jag helt övertygad om att den verktygslåda som vi har levererat inte är komplett. Det finns säkert ett antal verktyg som behövs för att arbetsmarknadspolitiken skall fungera än bättre. Jag är väldigt öppen för sådana synpunkter. Vi har också tillsatt en arbetsmarknadspolitisk kommitté just därför att arbetsmarknadspolitiken hela tiden måste förnyas. Jag tycker inte att man behöver utkämpa några stora politiska strider om olika verktyg, om man i grunden har samma inställning om att det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men man kan ha litet olika idéer om hur verktygen skall se ut. När det sedan gäller frågan om ersättningsnivån i a-kassan, som i och för sig inte hör till dagens diskussion, vill jag bestämt protestera mot påståendet att minskningen av ersättningsnivån har med incitament att göra. För mig och för de allra flesta som har varit om att fatta detta beslut är det uteslutande en fråga om att åstadkomma en statsbudget i balans. Alla som värnar välfärdssystemet förstår också att upplåning är farligt.

Herr talman! Detta betänkande heter ju En effektivare arbetsmarknadspolitik. Man kan nog säga att det inte torde vara så svårt att skapa en effektivare arbetsmarknadspolitik, i alla fall inte om man ser till vad som har gjorts under den nya regeringens första tid. Jag har verkligen försökt att hitta något annat ord än misslyckande. Ordet misslyckande har ofta använts i debatten i dag, och det är ett väldigt starkt ord. Men det är klart att när man ser statistiken över utvecklingen är det svårt att hitta någon annan beskrivning än ett misslyckande. Arbetslösheten för kvinnor har procentuellt ökat sedan förra året. Det är bara 3 000 färre arbetslösa kvinnor än vad det var vid samma tid förra året. Man kan räkna upp statistik efter statistik som visar att de snabba förändringarna, som det talades om i valrörelsen, faktiskt inte har kommit till stånd. Jag minns så väl debatterna under valrörelsen, där jag som representant för Folkpartiet och många andra icke-socialister hade rätt svårt att förklara för väljarna att nya arbetstillfällen inte kan kommenderas fram. Flera socialdemokrater sade att om de bara kom till makten så skulle situationen ordnas snabbt. Statsrådet Mats Hellström besökte min hemstad Örebro, där han sade: När vi får makten så kommer vi att trycka på en knapp, och det ger 90 000 nya arbetstillfällen. Jag tycker att bara detta sätt att uttrycka sig talar om vad många väljare har förespeglats, inte minst ungdomarna på alla gymnasieskolor, där man har anordnat paneldebatter. Man har förespeglats att man skulle garanteras sysselsättning och att om socialdemokraterna bara kom till makten så skulle allting ordna sig. Det är mot bakgrund av detta som Martin Nilsson och andra faktiskt får finna sig i att bli kritiserade, även om det görs efter åtta månader. Jag och många fler i kammaren inser att det inte är lätt att ordna arbetslöshetssituationen. Det skulle inte ha varit lätt för någon annan regering heller. Men ni har ju förespeglat väljarna att det faktiskt är lätt och att man kan trycka på en knapp, som Mats Hellström uttryckte det. Det finns anledning för socialdemokraterna att reflektera över hur det kan komma sig att arbetslösheten, mitt i en så kraftig högkonjunktur som ändå råder, bara sjunker marginellt. Dessutom har vi en arbetsmarknadspolitik som, både när det gäller volym och resurser, kanske är störst i världen. Trots detta har vi en extremt hög arbetslöshet. Mitt uppe i all optimism borde detta ändå lämna litet utrymme för eftertanke hos majoriteten. Den stora skillnaden mellan vad vi i de ickesocialistiska partierna talar om mot vad socialdemokrater och andra talar om är att det faktiskt handlar om att skapa förutsättningar. Martin Nilsson sade tidigare att man redan har provat att sänka skatten för företag och att det inte ställer några krav på företagen och de anställda. Jag tycker att det på något sätt avslöjar spår av socialistiskt tänkande när man tror att man kan kommendera fram de nya jobben. Man kan inte kommendera fram nya jobb, och man kan inte trycka på knappar. Vad det handlar om är att ge bra villkor för företagen. Det är där de nya jobben skall komma. Det handlar också om att få en flexiblare arbetsmarknad. Arbetsmarknadsministern höll ändå ett anförande som andades återhållsamhet och litet ödmjukhet. Det innehöll inte alls den traditionella socialdemokratiska terminologin. Så det är väl dags att göra upp med socialismen. Det dåliga som regeringen har gjort har byggt på traditionell socialistisk politik. Det som har gått litet bättre har berott på avsteg från socialismen. Jag tycker att ni skall föra en diskussion och argumentation med era partikamrater ute i landet på det sätt som arbetsmarknadsministern gjorde här. Ni måste förklara att lägre företagsbeskattning inte är något som man inför för att göda kapitalister och öka profiten, utan det är något man gör för att det finns någonting gott i marknadsekonomin och företagsamheten. Det handlar om enskilda människor som strävar för att producera och skapa arbetstillfällen. En flexiblare arbetsrätt handlar inte automatiskt om att man ger fler arbetsgivare möjlighet att bete sig illa mot sina anställda. Man kan inte ha ett sådant negativt angreppssätt när det gäller den här typen av flexibilitet. Vårt budskap från Folkpartiet är: Gör upp med socialismen. Lämna de gamla förlegade delar som den innehåller. Satsa på en politik som är företagsvänlig och som gynnar utbildning, sunda statsfinanser och en arbetsmarknadspolitik som inte glömmer bort dem som är mest utsatta. Arbetsmarknadspolitiken är viktig, men den kan inte i sig skapa nya arbetstillfällen. Jag har inga egna yrkanden utan ansluter mig till

Herr talman! Ola Ström sade att Mats Hellström hade varit i Örebro och där sagt diverse saker. Jag skall överlåta till Mats Hellström att konstatera vad han har sagt. Det har ju tryckts på betydligt fler än en knapp. Men efter ett år kan man konstatera, vilket har gjorts i denna debatt, att det inte bara blivit 90 000 Nu tror jag inte att man skall göra det så enkelt som Ola Ström försöker göra det, och jag är övertygad om att Mats Hellström inte heller gjorde det så enkelt när han var i Örebro. Vad socialdemokratin innan valet redovisade var ju ett program för hur man skulle kunna minska arbetslösheten. Det är i stora drag det program som genomförs och som har genomförts och som har fattats beslut om, nämligen att stimulera fram investeringar inom byggsektorn och inom andra sektorer i samhället. Det tycker inte jag kan hävdas vara ett misslyckande, och jag blir litet bestört över det sätt på vilket detta ord används i denna debatt. Det är en vårdslös och slarvig användning av ordet. Det är dessutom ett felaktigt epitet på en politik som knappt har hunnit börja verka, men som ger resultat där den har börjat verka. Jag vill kommentera tesen att dessa skattesänkningar skulle ge fler jobb. Precis som Anders Sundström gjorde tidigare i debatten kan man konstatera att Sverige har ett förmånligt företagsskatteklimat jämfört med väldigt många andra länder i vår omgivning. Man kan nog inte enbart se de svenska problemen som orsakade, om man skall tala i ekonomiska termer, av ett för högt kostnadsläge på utbudssidan. Det kan ju lika gärna handla om för svagt tryck på efterfrågesidan i samhällsekonomin. Där saknar ju tyvärr Folkpartiet alla tänkbara analyser av vilka konsekvenser det skulle innebära för politiken. Det är det vi försöker göra genom precisa investeringssatsningar inom exempelvis byggsektorn. Man kanske skulle kunna göra en litet mer djupsinnig analys av samhällstillvaron än den som Folkpartiet försöker göra i någon slagt uppdelning i socialism kontra icke-socialism. Om man sedan skall tala om blygsamhet så står jag gärna till tjänst med att citera vad den ickesocialistiske blivande statsministern Carl Bildt i sin blygsamhet sade inför valet 1991. Jag har det här också, så om vi skall tala om blygsamhet skall vi nog kunna ordna det.
Herr talman! Jag var inte alls ute efter Mats Hellströms uttalande. Jag tyckte att det på något sätt sammanfattade det som socialdemokraterna i hela valrörelsen gav uttryck för: Det här med arbetslösheten skulle ordna sig bara de kom till makten. Det var till och med ofta så att de mer eller mindre påstod att den borgerliga regeringen avsiktligt ökade arbetslösheten. Det skulle jag aldrig påstå att socialdemokraterna gör avsiktligt. Jag tycker att man skall hålla sig för god för sådant. Jag tror att de reaktioner man nu möter bland ungdomar och andra som fortfarande är arbetslösa, det är att de trodde på det ni sade. Det är inte fel att ha visioner. Det är inte det jag är ute efter. Men det är ingen mening med att ha valrörelser om man inte har något slags koppling mellan vad man lovar och vad man faktiskt kan leva upp till. Det tycker jag är oanständigt mot väljarna. Vi måste hålla oss för goda för det nästa valrörelse. Sverige är faktiskt ett land som har för få småföretag. Statsministern, Socialdemokraterna och till och med Vänsterpartiet är överens om att det är där de nya arbetstillfällena måste komma. Då måste man ju bedriva en politik som underlättar och ger bättre förutsättningar för företagande. Det sade ju till och med statsministern själv i sin regeringsförklaring. Men så har det ju inte blivit. Det regeringen och riksdagsmajoriteten gjort är att man har lagt nya beskattningar på företagen, uppemot 50 miljarder kronor, och fler regleringar och annat. Då är det ju inte konstigt att de här nya jobben inte kommer som man önskar. Man kan inte kommendera fram dem. Man måste vårda näringslivet och de små företagen som man vårdar en planta: Man måste ge den vatten och förutsättningar för att växa. Sedan får man ha andra regler som tar bort ogräs och tokigheter. Men man kan inte utgå ifrån att alla företagare skall kommenderas att ordna nya jobb. Ge dem förutsättningar, så ordnar det sig.
Herr talman! Precis som Anders Sundström gav uttryck för tidigare i denna debatt är det min förhoppning, och det är det jag har försökt framhäva med något slags emfas här i dag, att de löften som gavs i valet skall vara uppfyllda fram till nästa valrörelse. Det är det väljarna skall utvärdera, och de bör diskutera om det har blivit så eller inte. Jag vill inte heller, även om det kanske skulle framställas så, hävda att den borgerliga regeringen lät arbetslösheten öka med flit på något sätt. Det är självklart en grov anklagelse. Jag tror inte att det är riktigt och det är inte alls relevant för debatten. Däremot kan man fundera på om den ekonomiska politiken var rätt för att bekämpa arbetslösheten. Där kan man gott och väl vara kritisk. Det är samma kritik som kan riktas mot Ola Ströms resonemang nu, när han hävdar att de nya jobben måste komma i små företag osv. Jag tror inte att det är så speciellt många som ifrågasätter det. Men frågan är hur de kommer. Där måste man konstatera att de 50 000 konkurser som gjordes under föregående mandatperiod inte var något direkt lysande resultat av den småföretagspolitik som fördes och den politik som Ola Ström här talar för. Jag tror att det kan behövas åtgärder på utbudssidan och på skattesidan. Jag tror t.o.m. att det kan behövas vissa förändringar i arbetsrätten - jag utesluter inte det. Men ert problem i Folkpartiet, Moderaterna m.fl. är ju att ni har en mental blockering mot att se att det även finns andra frågor, bortanför skattefrågorna, bortanför arbetsrätten, som handlar om efterfrågesituationen i samhället. Det påverkar småföretagarna oerhört mycket om de får någon möjlighet att utveckla sig eller inte. Riskkapitaltillgången påverkar företagarna och deras möjligheter att utvecklas oerhört mycket. Det är sådana saker som vi har tagit itu med. Vi har låga företagsskatter. Vi ser till att fixa riskkapitalsituationen. Vi ser till att inom vissa valda sektorer öka efterfrågan i samhället. På det sättet klarar vi att få i gång den traditionella, riktiga arbetsmarknaden. Det är vår målsättning och vår politik.
Herr talman! Det kanske inte är så fruktsamt att diskutera vad som gjordes rätt eller fel under den förra mandatperioden. Men vad som kan konstateras är att de förslag till en alternativ politik som Socialdemokraterna hade skulle ha lett till ännu högre budgetunderskott och ännu sämre förutsättningar för företagen. Det skulle vara mycket intressant att höra åtminstone något exempel på vad Martin Nilsson anser gjordes fel och om han kan ge ett konkret förslag om vad den förra regeringen skulle ha gjort annorlunda för att undvika arbetslöshet. Det har vi inte hört så mycket om. Det känns litet märkligt att Martin Nilsson står här och försöker undervisa oss i de icke-socialistiska partierna om att det behövs mer än låg företagsbeskattning. Det är det vi framhåller i varje motion. Där finns det en stor samhörighet mellan de fyra ickesocialistiska partierna. Det handlar naturligtvis om näringspolitik, som är nästintill obefintlig i dag. Det handlar om att utbildning skall löna sig. Det handlar om att marginalskatterna inte skall vara så höga att det inte lönar sig att anstränga sig och att arbeta vidare. Utan att vara oförskämd mot Martin Nilsson, tror jag inte att Socialdemokraterna har så mycket att lära oss i andra partier. När det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken är det svårt att tycka att den inte har misslyckats. De reformer som skulle leda till så många sysselsättningar har inte gjort det. Jag förstår inte hur man kan använda något annat ord än misslyckande. Jag kan bara ta ungdomarna som exempel, där insatserna har halverats. Det är svårt att kalla det för något annat än ett misslyckande.

Herr talman! Jag tycker, i likhet med statsrådet, att när vi diskuterar hur vi skall få ner en exempellöst hög arbetslöshet borde alla vara utrustade med en viss ödmjukhet. Jag har inte hört någon som med gott samvete har kunnat säga att han sitter inne med patentlösningen eller har kunnat peka på några erfarenheter av hur man löser problemet. En del av inläggen i dag har verkligen präglats av den ödmjukheten. Det finns undantag, som vi fick exempel på nu senast. Den typen av påståenden, att om vi socialdemokrater bara stryker ordet socialism i våra program kommer det att lösa sig, är fördummande lösningar som riskerar att leda till att den här församlingen och vi alla förlorar vår trovärdighet. Även om det inte finns några lösningar för hur man pressar ner en arbetslöshet av den omfattning som vi har upplevt och fortfarande upplever, pekar alla erfarenheter och alla förståsigpåare i samma riktning, nämligen att det viktigaste man kan göra är att undvika att hamna där. Det viktigaste man kan göra är att förhindra att jobben slås ut. Det var av det skälet som vi socialdemokrater, inklusive mig, under den förra mandatperioden så ivrigt argumenterade mot de omfattande uppsägningar som genomfördes inom den offentliga sektorn. Ola Ström ställde frågan om vi kunde peka på någon punkt där vi var kritiska och om vi hade något förslag som skulle ha förhindrat den situationen. Detta är en sådan punkt. 100 000 offentliganställda slogs ut från arbetsmarknaden - detta i ett läge när vi samtidigt, på grund av konjunkturen, hade stora problem i övriga sektorer. I grunden är detta självfallet olyckligt, därför att en massa viktiga arbetsuppgifter blir inte utförda. Men detta var också ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt en djupt olycklig utveckling. Det är av precis samma skäl som jag upprepar detta i dag. Jag tycker att vi måste ägna all kraft och energi - eftersom arbetslösheten fortfarande, trots högkonjunkturen, ligger kvar på en oacceptabelt hög nivå - åt att med alla tillgängliga medel förhindra att offentliganställda slås ut i öppen arbetslöshet. Det är viktigt att göra ett klarläggande av vad man egentligen menar när man säger det. Jag uppfattade Hans Andersson som ganska tydlig och Dan Ericsson som inte fullt lika tydlig när det gäller att vi skall bevara den kommunala verksamhet och service som finns. Jag lever däremot i den förvissningen - det gör uppenbarligen också den majoritet som står bakom betänkandet - att även om vi nu skall använda alla tillgängliga medel för att förhindra att offentliganställda kastas ut i öppen arbetslöshet, måste vi göra det på ett sådant sätt att det möjliggör nödvändiga rationaliseringar. För att vi på lång sikt skall kunna klara balansen i kommuner och landsting kommer det nämligen att bli nödvändigt att också minska antalet anställda. Men vi måste göra den bantningen på ett sådant sätt att vi både tar hänsyn till enskilda människors behov och förhindrar en ökad belastning på arbetsmarknadsmyndigheterna i detta läge. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag hittills bara har kommenterat tidigare talare - det var inte alls min avsikt. Av detta skäl är det fortfarande fel att nu försöka lösa de ekonomiska problemen genom att kasta ut offentliganställda i arbetslöshet. Det besked vi har fått i dag från arbetsmarknadsministern är därför väldigt bra. Det har pratats om Östergötland - det gläder naturligtvis en norrköpingsbo - men det här är inte något regionalt problem för Östergötland. Vi vet tyvärr att man inom många landsting och många kommuner runt om i landet förbereder eller redan har lagt omfattande varsel. Detta är alltså inte något lokalt bekymmer. De som nu sitter runt om i landet och förhandlar och försöker hitta lösningar för att förhindra att människor slås ut i öppen arbetslöshet har nu på en punkt fått ett väldigt klart och tydligt besked. Arbetsmarknadsministern sade tidigare i dag, att med den proposition och med det riksdagsbeslut som förhoppningsvis skall klubbas på onsdag får vi "ett verktyg för att förhindra uppsägningar i kommuner och landsting". Det är bra. På en punkt är jag fortfarande orolig, i likhet med Hans Andersson, och det gäller de resurser som vi avsätter genom beslutet på onsdag: Räcker de? Vi vet inte svaret på den frågan i dag. Men jag kan lova den här församlingen, att om det visar sig att resurserna inte räcker så kommer åtminstone jag att verka för att det läggs fram ytterligare förslag. Ett litet tips skulle kunna vara att använda de pengar som uppenbarligen blir över av RAS-stödet till offensiva insatser för att vidareutbilda och omskola dem som i dag riskerar att förlora jobben inom offentlig sektor. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Men jag höjer samtidigt ett varnande finger för att det kan finnas skäl att återkomma till den här viktiga frågan.